Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag ställde den var, som också framgår av svaret, att civilutskottet föreslog — och riksdagen beslutade — att man hos regeringen skulle beställa uppgifter för att få till stånd en förtida inlösen av mindre bostadslån. Motiven för våra yrkanden i motionerna i ärendet under föregående riksmöte är flera. För det första är det naturligtvis rationellt för den enskilde att inte ha ett antal mindre lån. I dag tar både bankerna och bostadsstyrelsen betalt för avisering, så totalt kan man spara in några kronor per år. För det andra måste det vara rationellt för bostadsstyrelsen att ha en mindre lånestock att hantera. Det förutsätter att man gör en ”städning” innan man inför ett nytt och modernt system för att hantera bostadsstyrelsens lånestock i fortsättningen. Ett ytterligare motiv är att det här är värdefullt för staten. Det är ju angeläget att få till stånd ett sparande, och vi kommer med olika förslag för att åstadkomma ett sådant. Som vi bedömer det, skulle en inlösen på uppemot 5 miljarder kronor rätt utformad betyda att staten inte skulle behöva låna upp så mycket pengar för att klara sitt budgetunderskott, och då skulle också budgetunderskottet minska. Vi har börjat arbetet med att ta in material. I de motioner som vi väckt i ärendet redovisar vi det arbete som utskottets kansli gjorde för att få reda på hur många lån som nu finns och hur många av dem som är ganska små. Resultatet blev faktiskt litet överraskande. Det visade sig att det var fler lån än vi trodde när vi började diskutera idén. Resultatet av utredningen, som refererades i utskottsbetänkandet, visade att det fanns inte mindre än drygt 600 000 lån med en låneskuld under 30 000 kr. samt drygt 400 000 med en låneskuld under 15 000 kr. Det finns alltså ganska stora möjligheter att åstadkomma ett bra resultat. I svaret säger bostadsministern två saker. Det framhålls att regeringen i april gav riksrevisionsverket i uppdrag att i samarbete med kammarkollegiet och statskontoret göra en förstudie om översyn av statlig låneverksamhet. Eftersom förstudien redovisades för regeringen i september i år skulle det vara intressant att få veta vad den visar. Jag undrar emellertid om studien berört just det problem som diskuterades i den motion som låg bakom civilutskottets hemställan just angående den här frågan. Det finns ju ytterligare en fråga beträffande vilken utskottet har gett regeringen till känna att utskottet önskar att åtgärder vidtas. Utskottet önskar nämligen att finan sieringen av bostadsbyggandet skall läggas helt utanför statens budget. Möjligen är det främst den frågan som berörs i riksrevisionsverkets förstudie om statlig låneverksamhet i dess helhet. Vidare sade bostadsministern att bostadsstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bostadsverkets lånestock m.m. för att man skall kunna ge riksdagen den redovisning och de förslag som begärts. I detta sammanhang är det några frågor som intresserar mig: Vilka direktiv har regeringen gett för arbetet, när fick bostadsstyrelsen uppdraget och, framför allt, hur lång tid har man fått på sig för att redovisa förslagen för regeringen, som ju i sin tur skall lämna redovisning till riksdagen?

Herr talman! Jag är tillfredsställd med bostadsministerns kompletterande svar, eftersom det framgår att bostadsministern delar den uppfattning som riksdagen gav regeringen till känna med anledning av centerpartistiska motioner vid förra riksmötet. Arbetet har alltså kommit i gång, så att det blir möjligt att få fram ett underlag som kan ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Jag tror, som bostadsministern, att det skulle vara en värdefull rationaliseringsåtgärd, om man kunde förverkliga i stort sett de tankegångar som vi har fört fram.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag inte kommer att besvara Margö Ingvardssons interpellation om landstingens möjligheter att uppnå de sjukvårdspolitiska målen, som är ställd till socialminister Sten Andersson, inom föreskriven tid. Jag hade tänkt svara den 25 november, men då kan Margö Ingvardsson inte ta emot svaret.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har i en interpellation ställt frågor till mig angående en rapport som skrivits av experter knutna till Världshälsoorganisationen och som tar upp alkoholbrukets utveckling i u-länder och i-länder och belyser de alkoholproducerande och alkoholförsäljande ländernas och företagens roll för alkoholkonsumtionens utveckling. Som Jan-Erik Wikström säger, har rapporten aldrig tryckts eller blivit officiellt publicerad. Mot denna bakgrund ställer han fyra frågor till mig. För det första ber han mig redovisa omständigheterna kring tillkomsten av rapporten och den inställda publiceringen. För det andra frågar han om vilka regler som gäller för publicering av undersökningar av uppenbart allmänt intresse inom FN-systemet. För det tredje frågar han vilka möjligheter den svenska regeringen har att genomdriva publicering av rapporten. Till sist frågar han vilka slutsatser jag drar av det inträffade när det gäller förtroendet för arbetet och objektiviteten inom WHO och andra FN-organ när ”obekväma” fakta kommer fram. Låt mig först redogöra för rapportens tillkomsthistoria. Sverige har under de senaste åren engagerat sig mycket aktivt inom WHO för att få ett väl fungerande program mot alkoholmissbruk till stånd. 1981 gav Sverige tillsammans med de nordiska länderna ett extra bidrag på omkring två miljoner kronor till WHO:s alkoholprogram, som då inte var särskilt omfattande. Bidraget användes bl.a. till att finansiera en experttjänst under två års tid. Det var under denna period som rapporten kom till. Den tillkom som en del i alkoholprogrammet. Men beslutet om att starta själva undersökningen fattades inom WHO och inte på skandinaviskt initiativ, som Jan-Erik Wikström säger i sin interpellation. Det finns motsägande uppgifter om varför rapporten inte publicerats. Enligt vissa tidningar beror det på ingripanden från länder med starkt intresse av alkoholhandel och alkoholkonsumtion. Enligt uttalanden från tjänstemän i WHO tar rapporten inte tillräcklig hänsyn till akoholmissbrukets hälsoaspekter och innehåller dessutom vissa tvivelaktigheter. Själv har jag ännu inte kunnat bilda mig en egen uppfattning, eftersom rapporten inte sänts ut till medlemsstaterna. Vi har emellertid skrivit till WHO:s generaldirektör och bett att få den sådan den finns inom WHO, om än i inofficiell och opublicerad utformning. Vår begäran utgör en klar markering av det svenska intresset för rapporten. Vi har fått den för ett par dagar sedan, men tiden har varit för knapp för en närmare bedömning av innehållet. Det är först när vi inom socialdepartementet gjort en sådan som vi kan ta ställning till hur vi skall gå vidare. Klart är emellertid att den svenska regeringen inte kan genomdriva att WHO publicerar den. Enligt reglerna har generaldirektören ensam rätt att bestämma vad organisationen skall publicera. Detsamma gäller inom alla FN:s fackorgan. Det är angeläget att fackorganen har en stark integritet och kan stå emot yttre påtryckningar. Vi utgår från att fackorganen kan arbeta oberoende av starka kommersiella och ekonomiska intressen. Uppstår det någon tveksamhet därvidlag, kan detta negativt påverka viljan att stödja fackorganen. Den omtalade rapporten utgör en del av den större frågan om att i WHO få till stånd ett effektivare program mot alkoholmissbruk, som Sverige driver i WHO sedan flera år tillbaka. När de nordiska länderna lämnade ett extra bidrag till WHO:s alkoholprogram 1981, förutsatte vi att WHO samtidigt skulle börja avsätta ökade resurser Över sin reguljära budget till ett program mot alkoholmissbruket, som f. n. snabbt breder ut sig och utgör en allvarlig hälsofara i en allt större del av världen. Viktiga program får enligt vår åsikt inte göras beroende av extra bidrag från medlemsstaterna. De måste inlemmas i organisationens löpande verksamhet för att ha en chans att bli effektiva. Vid upprepade tillfällen har Sverige och de övriga nordiska länderna framfört önskemål om ett utvidgat alkoholprogram. Jag har personligen tagit upp frågan med WHO:s generaldirektör. Till vår besvikelse har någon sådan satsning ännu inte skett från WHO:s sida, trots att medlemsländerna enhälligt nu i maj detta år har uttalat en begäran om att ett sådant program skall komma till stånd. WHO:s generaldirektör har vid ett möte i september lovat att presentera ett förslag till ett utvidgat alkoholprogram. Det är min förhoppning att detta snart sker och att WHO lyckas skapa ett effektivt program på detta område. Från svensk sida avser vi fortsätta att inom WHO energiskt driva krav på ett effektivt och väl fungerande program mot alkoholmissbruk.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för ett utmärkt svar. Det ger en intressant redogörelse för bakgrunden till beslutet inom Världshälsoorganisationen, WHO, att göra en undersökning om alkoholbrukets utveckling i utvecklingsländerna och de alkoholproducerande och alkoholförsäljande ländernas och företagens roll för alkoholkonsumtionens utveckling. Under två år var den tidigare chefen för socialstyrelsens alkoholoch narkotikasektion, Jan Ording, utlånad till WHO för att leda detta arbete. Med hjälp av konsulter fick Ording fram ett tiotal undersökningar om bl.a. politik, konsumtion och skadeverkningar när det gäller alkohol. En studie rör de ekonomiska intressena bakom världshandeln med sprit, vin och öl. Den kartlägger de multinationella företagens struktur, maktställning och marknadsföring särskilt i tredje världen. Innan rapporten var helt klar omnämndes den på en av WHO:s regelbundet återkommande presskonferenser. Då hade man tydligen fortfarande planer på att trycka den. Le Monde fick tag i materialet innan det hade tryckts och publicerade delar av innehållet. Det är den versionen jag har läst. Då beslöt WHO:s ledning att hemligstämpla hela rapporten. Den skulle betraktas som ss.k. internt material. Efter det tryckte Washington Post på för att få tag i materialet, och då retirerade WHO:s ledning så till vida som det nu föreligger ett stencilerat exemplar som journalister kan åka till Geneve för att få läsa. Nu har visserligen enligt interpellationssvaret WHO:s ledning gått med på att utarbeta ett program om alkoholfrågor, något som Sverige ju länge och intensivt har drivit inom Världshälsoorganisationen. Men ledningens inställning framgår också av ett internt meddelande som nyligen sänts ut till medarbetare inom WHO. Det är en kommentar till en resolution som antogs vid generalförsamlingen i maj i år. I den resolutionen krävde en majoritet av medlemsländerna att WHO skall hjälpa medlemsländerna att utarbeta strategier för alkoholpolitik. Nu uttrycker ledningen djup oro över denna resolution och säger: ”Vi vet ännu inte tillräckligt om orsakerna till att en del blir alkoholister, andra inte. Först när organisationen har den kunskapen kan den spela en aktiv roll för att hjälpa länderna med handlingsprogram.” Informellt har man sagt i Genéve att det bara är de nordiska länderna och arabstaterna som står bakom. Officiellt säger WHO att den är kritisk till rapporten därför att organisationen inte har med hälsovården att göra. Av tidningsuppgifter framgår att rapporten påvisar att alkoholförsäljningen följer samma mönster som försäljningen av tobak. När marknaden stagnerar i industriländerna försöker bolagen att på alla tänkbara sätt skapa nya behov och konsumtionsmönster, nu i tredje världen. Flera av de dominerande alkoholproducenterna är f.ö. tobaksföretag av typ Philip Morris, Reynolds och Rothmans. De använder en mycket aggressiv marknadsföring, som går ut på att genom uppseendeväckande reklam sälja en ny livsstil, där alkohol och tobak betyder status. Det är en mycket stor marknad det rör sig om — totalt omsätts ca 1 200 miljarder om året av alkoholindustrin i världen. Det är främst ölet som är på frammarsch. Under de senaste fem åren har ölproduktionen ökat med över 50 960 i 47 u-länder. De dominerande öltillverkarna är holländska Heineken, danska Carlsberg och Tuborg och brittiska Guinness. Jag har själv haft tillfälle att i flera utvecklingsländer se och höra hur snabbt den västerländska alkoholindustrin kan förändra levnadsmönster och skapa ett alkoholberoende som tidigare var okänt. Man skäms över den hårdhänta exploateringen av tredje världens medborgare. Här har naturligtvis också Sverige ett ansvar. Gertrud Sigurdsens svar är bra. Det skall bli mycket intressant att få veta vad statsrådet Sigurdsen tycker om rapporten, när den har analyserats i departementet, och det kan finnas anledning återkomma till det i något lämpligt sammanhang, som vi kanske gemensamt kan söka få tillfälle till. Naturligtvis kan inte Sverige tvinga WHO att publicera rapporten eller ens att komma med ett förslag till program mot alkoholmissbruk. Men det är angeläget att vi klargör för WHO:s ledning att det allvarligt skulle skada tilltron till WHO:s integritet, om man faller undan för påtryckningar från stora medlemsländer eller — ännu värre — från alkoholindustrin. Om WHO vill räkna med ett utbyggt stöd från Sverige i framtiden, måste man också visa vilja att ta i tu med västerlandets största sociala problem, alkoholberoendet, som nu hotar att bli en farsot också för tredje världen. Då kan man inte undanhålla världsopinionen ett material som avslöjar hur cynisk och målmedveten alkoholindustrin kan vara i sin exploatering av tredje världen. I Sverige har vi haft en betydande enighet under det senaste decenniet om alkoholpolitiken. Riksdagsbeslutet om målet att minska totalkonsumtionen är internationellt uppmärksammat, och det målet har ju visat sig vara möjligt att uppnå. Vi bör också gemensamt driva denna angelägenhet, som jag framhållit i interpellationen, gentemot WHO med all den kraft som en enig politisk opinion ger och med den tyngd som Sveriges solidaritet med FN och WHO innebär — ekonomiskt och opinionsmässigt.
Herr talman! Jag konstaterar att Jan-Erik Wikström och jag är helt överens om angelägenheten av att vi får ett alkoholprogram inom FN:s ram. Låt mig bara säga att i och med att den här rapporten nu har kommit till socialdepartementet och är att betrakta som offentlig handling behöver inte Jan-Erik Wikström eller någon annan åka till Geneve för att få del av den. Vi skall naturligtvis så snart som möjligt studera den. Vad jag hittills har kunnat få del av är en recension som en medarbetare i vår FN-delegation i Gendve har gjort, sedan han läst rapporten. I sitt personliga omdöme konstaterar han att rapporten uppvisar en rad allvarliga kvalitetsbrister, och han förstår WHO:s ställningstagande i detta fall. Låt mig också säga att man vid de kontakter som vi har haft med WHO där har bekräftat att det finns mycket värdefullt och intressant material i rapporten och att man förmodligen kommer att ompröva sin inställning. Enligt de uppgifter jag har fått pågår nu förhandlingar mellan WHO och författarna till rapporten. Min förhoppning är därför att vi inom en snar framtid också skall få en officiell rapport i WHO:s namn.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om vi får del av detta i Sverige. Jag är säker på att det kan finnas brister i en sådan här rapport, men det bästa sättet att klarlägga det är ju att man publicerar materialet. Då får inte minst alla de alkoholforskare som vi har i Sverige tillfälle att ta del av materialet, recensera det och framföra kritiska synpunkter. Det kan bilda ett underlag för vad vi i framtiden skall säga till WHO. Det är klart att man varit bekymrad när man läst om hur stora, ansedda tidningar fått kämpa för att få ett exemplar av en rapport. Är det fråga om en dålig rapport, finns det ju inte något skäl att undanhålla den. Släpp den i stället fri! Jag är glad att konstatera att Gertrud Sigurdsen och jag är överens om detta. Jag tror att det är viktigt att Sverige här iakttar en mycket strikt hållning gentemot WHO. Jag har personligen inga illusioner när det gäller alkoholindustrin och dess möjligheter att påverka WHO. Det är viktigt att det också finns goda krafter som kan motverka dessa möjligheter. Låt oss därför i annat sammanhang återkomma till en sakdiskussion om den här rapporten. Jag vill än en gång framföra ett tack för svaret.

Om barnomsorgs Herr talman! Bra, gratis daghem och fritidshem åt alla barn. Det är den taxorna korta paroll som kan sammanfatta vpk:s syn på barnomsorgsfrågorna. Vi anser att alla barn skall ha rätt till en daghemseller fritidshemsplats, och vi anser att kostnaderna för barnomsorgen skall finansieras skattevägen. Hur ser det då ut i dag? Det första ledet i vår paroll handlar om kvalitet. Det skall vara bra daghem och fritidshem. I dag varierar kvaliteten från daghem till daghem. Sammantaget tror jag ändå att man kan säga att vi över lag har en godtagbar kvalitet på daghem och fritidshem, även om mycket fortfarande kan göras för att förbättra den. I dessa besparingstider måste också såvitt jag kan förstå viss energi ägnas åt att slå vakt om det som i dag har uppnåtts i fråga om kvalitet. På många håll vill man nu öka antalet barn i grupperna för att spara pengar. Tyvärr är det nog så att barnens arbetsmiljö är mera hotad i dessa besparingstider än de vuxnas. Vi är långt från ett uppfyllande av kravet på att alla barn skall ha rätt till en barnomsorgsplats. Utbyggnaden måste enligt vår mening fortsätta i snabb takt. Det är dock den tredje delen av vår paroll som är ämnet för dagens interpellationsdebatt. Vi anser att barnomsorgen på sikt helt skall finansieras skattevägen. I dag är det ju inte alls så. Utredningen Barn kostar visar faktiskt att föräldrar som har barn på daghem i genomsnitt betalar mest för barnomsorgen. Nu tar inte den undersökning som åberopas hänsyn till vistelsetiderna, varför den väl får tas med en nypa salt. Helt klart står dock att det inte råder så stora orättvisor åt andra hållet som man ibland vill göra gällande i debatten. Dagisavgifterna fastställs av kommunerna. Socialministern säger i sitt svar — som jag nu vill passa på att tacka för — att rätten för kommunerna att bestämma hur mycket som skall finansieras via skatter och hur mycket som skall tas ut avgiftsvägen av barnomsorgskostnaderna är en väsentlig del av den kommunala självstyrelsen. Jag tycker att detta påstående är något överdrivet. Såvitt jag vet har kommunerna också utgifter för skolor, men där har de inte oinskränkt rätt att välja mellan att finansiera dessa utgifter över skatten och att ta ut dem via avgifter. Det är landstingen som står för sjukvårdskostnaderna, men patientavgiften är lika över hela landet. Det är regeringen som beslutar om den. Varför är det möjligt att ha likformighet över landet när det gäller avgifter för skola och sjukvård men omöjligt i fråga om barnomsorgen? Är det för att alla fortfarande inte har rätt till barnomsorg? Kan vi hoppas på en bättre ordning den dag barnomsorgen är fullt utbyggd? Det råder faktiskt mycket stora orättvisor i avgiftshänseende mellan kommunerna. Jag kände till skillnaderna, men jag blev ändå chockerad när jag tog del av kartläggningen i Vi föräldrar. Det kan vara utgiftsskillnader på 45 10 000 kr. om året mellan familjer som i övrigt lever under ungefär samma ekonomiska förhållanden. Jag redogjorde för ett exempel i min interpellation. Låt mig här ta ett annat. En mamma tjänar 4 000 kr. i månaden och bor och lever ihop med någon annan än barnets far. Denne tjänar 7 000 kr. i månaden. Två barn har man, ett på dagis och ett på fritids. Bor denna familj i Täby betalar den 1 200 kr. i barnomsorgsavgift per månad. Flyttar familjen till Tierp i Uppsala län kan den sänka barnomsorgskostnaderna med 1 020 kr. i månaden och alltså betala 180 kr. Om familjen bor i Valdemarsvik och flyttar till Linköping i samma län kan den sänka månadsutgifterna för barnomsorgen med 878 kr. i månaden. Jag antar att socialministern har kunnat ta del av hela undersökningen, införd i Vi föräldrar inför den här debatten, varför jag nöjer mig med dessa exempel. Såvitt jag förstår av socialministerns svar är vi också överens om att dessa avgiftsskillnader är orättvisa och felaktiga. Det är svårt för att inte säga omöjligt för oss politiker att här i riksdagen diskutera stödet till de lågavlönade barnfamiljerna och tro att vi med olika bidrag skall kunna åstadkomma en utjämning mellan skilda kategorier människor så länge dessa orättvisor finns kvar. Det är bra, tycker jag att socialministern i sitt svar reagerar mot dessa orättvisor, som ju får till konsekvens att låginkomsttagare i vissa kommuner utestängs från möjligheten att ha sina barn på dagis. I utredningen Barn kostar är infört en tabell från 1978 som visar att bland föräldrar med en sannolik facklig tillhörighet i SACO/SR har 25,9 96 sina barn på daghem. För LO-familjerna är motsvarande siffra 13,2 26. Jag tror dess värre inte att dessa skillnader har minskat sedan dess. Nu är det i och för sig inte enbart avgiften som bär skulden till detta förhållande. Så länge vi har en kö har också förmågan att hävda sig i byråkratin viss betydelse. Socialministern säger i sitt svar att han avser att ta kontakt med Svenska kommunförbundet i denna fråga. Det tycker jag är mycket positivt. Socialministerns parti har ju också ett visst inflytande där. Dess värre är det så att kommunerna, trots att Kommunförbundet har gett dem rekommendationer, fortfarande i stort sett har var sitt system för att beräkna avgifter. Därmed vill jag inte säga att det inte skulle kunna vara till stöd för dem som ute i kommunerna vill verka för rättvisa dagisavgifter om Kommunförbundet ger ut nya rekommendationer. Det är naturligtvis bättre än ingenting. Men hittills har rekommendationerna tydligen inte haft så stor effekt. Jag vill slutligen fråga om detta är den enda framkomliga vägen? Vad finns att göra om dessa orättvisor fortsätter, om kommunerna i dessa nedskärningstider fortsätter att höja avgifterna? Det måste enligt min mening finnas möjligheter att åstadkomma större rättvisa med hjälp av statsbidrag. Det behöver inte gå ut över det kommunala självstyret på ett mer ingripande sätt än vad andra regler kan sägas göra.

Herr talman! Det är roligt att diskutera med socialministern, för hans svar visar ju att vi har samma uppfattning om de här orättvisorna. Socialministern tog upp kommunalskatterna, som också har betydelse och ökar dessa orättvisor. Vi har också, tror jag, samma grunduppfattning när det gäller barnomsorgen i stort. Några kommentarer: Jag sade att vi vill slopa daghemsavgifterna. Man kan finansiera detta skattevägen. Vi har inte gått fram med det kravet i dagens läge. Det kanske inte är möjligt att slopa avgifterna helt, så länge vi inte har en fullt utbyggd barnomsorg. Men vi anser att barnomsorgen på sikt bör helt finansieras skattevägen. Det är någonting vi tycker skall eftersträvas. Om skattesystemet då ser ut som det gör i dag, måste i så fall det mesta av finansieringen ske via den statliga budgeten, eftersom statsskatten är den enda skatt som är progressiv, och vi vill ju ha ett progressivt uttag av kostnaderna för barnomsorgen. Jag tycker alltså att staten redan nu skulle ta över en större del av barnomsorgskostnaderna. Nu kan vi tala om det statsfinansiella läget, som inte är särskilt bra. Å andra sidan visar utredningen Barn kostar att staten budgetåret 1982/83 via avgifter på arbetsgivarna tog in 6,5 miljarder kronor för barnomsorgen, men man betalade bara ut 5,5 miljarder kronor i bidrag till kommunerna. Staten tjänade alltså en miljard på affären. Jag tycker att man i alla fall skulle rätta till detta. Man borde använda de pengar som tas in för barnomsorgen till barnomsorg. Om man följer debatten finner man ju att just avgifter och taxor, och däribland barnomsorgsavgifter, utgör en del av kommunernas spelrum för att finansiera hela deras verksamhet. Detta blir allt viktigare i takt med att kommunernas skatt höjs och kommer upp i sådana tal att den i princip inte längre går att höja. Samtidigt får kommunerna, som socialministern sade, allt svårare att klara sina åtaganden, bl.a. beroende på den stora arbetslösheten. Jag tycker inte det är särskilt rättvist att just barnfamiljerna skall ta stötarna när kommunerna får sämre ekonomi, men det ligger nära till hands för kommunerna att börja titta på daghemsavgifterna i det sammanhanget. Jag vet inte om jag är lika optimistisk som socialministern om att man genom att överlägga med Kommunförbundet skall kunna få rätsida på dessa orättvisor, som gäller både avgifter och kommunalskatt. Den jämförelse som Sten Andersson gjorde mellan söderoch norrförorter talar för sig själv — 1 000-1 500 kr. per månad i skillnad. Jag tror inte man kan komma fram på den vägen, men jag instämmer i att överläggningar måste vara det första steget. Jag skulle tro att man sedan tar flera steg av annat slag. Jag fick inte något riktigt svar på varför det när det gäller barnomsorgen skall vara en skillnad i förhållande till skola och sjukvård, som ju har enhetlig finansiering. Det tas ut en enhetlig avgift inom sjukvården, och skolan är gratis — för föräldrarna. Men att det däremot inte skall gå att röra barnomsorgen på det sättet förstår jag inte riktigt.

Herr talman!

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationen. Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig dels vilka åtgärder jag anser vara nödvändiga mot företaget Trivab, dels om det finns risk för att liknande metoder används inom andra statliga bolag och dels hur upprepningar skall förhindras i framtiden. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att statens prisoch kartellnämnd på uppdrag av näringsfrihetsombudsmannen gjort en utredning om prissättningen på patientskjortor som sålts till vissa landstingskommuner under åren 1980-1982. Utredningen visar enligt SPK att bl.a. Trivab sålt dessa plagg till Landstingens inköpscentral till priser som understeg självkostnaden. NO prövar f. n. frågan om förfarandet står i överensstämmelse med konkurrenslagen. Trivab, som ingår i den av Statsföretag ägda Eiserkoncernen, tillverkar dels sjukvårdskläder, dels skyddskläder för skilda yrkeskategorier. Trivab var fram till år 1980 ett lönsamt företag. Tiden därefter har medfört förluster, bl.a. på grund av den minskade marknaden för sjukhuskläder och därav följande kostnader för överkapacitet. Förlusterna har främst täckts med koncernbidrag från Eiser. Under år 1983 har Trivab dragit ner sin tillverkningskapacitet genom att stänga sin fabrik i Karlskrona. Trivab sysselsätter f. n. ca 100 personer i Ängelholm. Eftersom den aktuella frågan om s.k. underprisförsäljning från Trivabs sida är föremål för prövning av berörda myndigheter, är jag inte beredd att göra något uttalande om detta fall. De statsägda företagen arbetar under samma förutsättningar som privatägda företag. Staten har beslutat om tillskott till statliga företag, vilket bl.a. medfört att verksamheten övergångsvis har kunnat drivas vidare trots att den medfört förluster. Avsikten har naturligtvis inte varit att sådana tillskott skall användas så, att andra företag konkurreras ut.

Herr talman! Jag är frestad att endast tacka för att statsrådet har kommit till riksdagen. Med bästa vilja i världen kan jag inte tacka för svar som jag inte har fått. Mina frågor var entydiga, generella och avsåg inte det speciella fallet Trivab. Oberoende av om fallet Trivab prövas av NO eller inte borde herr Roine Carlsson ha kunnat svara på mina principiella, allmänt hållna frågor.

Det som skall föreställa svar på mina frågor hittar jag på de sex sista raderna i interpellationssvaret. Men det är svar på helt andra frågor. Jag har inte frågat om statsägda företag arbetar på lika eller olika villkor jämfört med privatägda företag, men jag skall komma tillbaka till det. Jag har inte heller frågat vilka avsikter eller icke-avsikter som regeringen har haft när den har beviljat industristöd. En av mina frågor var alltså: Vad avser industriministern vidta för åtgärder för att stoppa den mycket skadliga verksamhet som det innebär att företag som får stöd kan konkurrera ut företag som får satsa egna pengar och ofta har varit lönsamma tidigare? Detta är inget nytt för tekobranschen — jag har själv varit verksam där. Jag vet att herr Carlsson är känd för tystlåtenhet och knapphändiga svar. Därför vill jag använda en litet annorlunda väg för att om möjligt klarlägga om herr Carlsson och jag tänker på samma sätt och har ungefär samma uppfattningar i de här frågorna. Först och främst bortser jag från vad som är giltigt från konkurrenssynpunkt enligt konkurrenslagarna. Jag ser detta bara i relation till statsbidrag, dvs. vad man kan göra för att hindra företag att missbruka statsbidrag. Är vi eniga om att subventioner till företag är av ondo? De förstör ofta — mycket ofta — överlevnadsmöjligheterna för andra, effektivare företag, som på egen hand måste få debet och kredit att gå ihop. Är vi eniga om att statsunderstödda eller statsägda företag under inga förhållanden får konkurrera med priser som inte ger täckning för företagets kostnader eller, än värre, inte ger täckning för dess särkostnader? Det är viktigt att göra klart för de företag som får dessa subventioner, att om de utnyttjar prissättningen på ett sådant sätt att de genom att inte täcka sina kostnader kan konkurrera ut andra företag borde bidragen dras in. Jag tror att hotet, bara den varning som är uttalad innan företagen får statsstöd, skulle avhålla de flesta företag från att arbeta med denna typ av prissättning. Om företagsledningarna skulle fortsätta denna verksamhet med illojal konkurrens, skall de också veta att de äventyrar företagens överlevnad. Detta måste stå helt klart för dem. Jag hoppas att jag får besked om detta. Jag utgår från att herr Carlsson tycker exakt likadant som jag. Eller är det så, som herr Carlsson säger i slutet av svaret, att regeringen ursprungligen inte har avsett att statsstöd skulle kunna få de konsekvenser som jag har talat om? Men om så sker, bryr man sig inte om att vidta åtgärder. Man hänger sig i stället åt socialistisk laissez-faire-politik, låt-gå-politik. Jag vill ha ett om möjligt uttömmande svar på mina frågor i interpellationen, men kan jag inte få det vill jag i alla fall ha ett ja eller ett nej på de förmodanden jag nu har anfört. Får jag inget svar på frågan om statsrådet instämmer i min beskrivning av hur illojal konkurrens med statsstöd skall beivras, anser jag att det är lika med ett samtycke. Till sist ett litet påpekande. Statsägda företag arbetar inte under samma förhållanden som privatägda företag. De statsägda företagen får alltför ofta gratis pengar från staten när det går dåligt. Detta betalar skattebetalarna. Det existerar nämligen — och det tycker jag att vi borde ha klart för oss — en skillnad mellan socialism och kapitalism. Det är därför de kapitalistiska länderna är så mycket rikare än de socialistiska. Det är också därför konsumenterna har en så mycket bättre ställning i de kapitalistiska länderna än de har i de socialistiska.

Herr talman! Jag vill framföra ett tack till statsrådet för svaret på min fråga, ett svar som inte innehöll speciellt mycket av substans. Min fråga gällde Trivab, som bl.a. tillverkar patientskjortor till Landstingens inköpscentral. LIC har enligt avtal ensamrätt till marknadsföring och försäljning av produkterna. Dessutom äger LIC 5 96 av Trivab. Ett annat företag, AB Bronzella i Åmål, tillverkar och säljer liknande patientskjortor. Bronzella har NO-anmält Landstingens inköpscentral för att de säljer till förlustbringande priser. Även andra företag har gjort samma sak i fråga om andra produkter. Statens prisoch kartellnämnd konstaterar i sin utredning att ”LIC:s bidrag från försäljningen av skjortor låg 1982 klart under den nivå som genomsnittligt sett behövdes för att täcka LIC:s kostnader vid försäljning av textila persedlar”. Om man kastar en blick på producenten av LIC:s skjortor, Trivab, finner man att priserna under 1981 och 1982 låg på en sådan nivå att företaget inte fick täckning för sina totala kostnader utan endast för de direkta tillverkningskostnaderna. Endast ett finansiellt starkt företag kan tillfälligtvis föra en sådan prispolitik. Trivab kan inte hänföras till den kategorin företag. Senare års resultat pekar i annan riktning. År 1982 fick Trivab ett koncernbidrag från Eiser med 6,5 milj.kr. till förlusttäckning. Småföretag som skall konkurrera på marknaden under dessa omständigheter har mycket svårt att hålla ut i längden. De riskerar helt enkelt att gå i konkurs eller att bli tvungna att kraftigt inskränka sin verksamhet. Att som i det nu nämnda konkreta fallet Landstingens inköpstentral och Trivab med hjälp av skattemedel försökt att bli av med konkurrenter måste från statsrådets sida klart fördömas. Sker inte detta, kan det inträffade tydas som en tillåten handling. Statsrådet säger sig inte nu vara beredd att svara, eftersom frågan prövas av berörda myndigheter. Vad kan då bli följden av en sådan prövning? Troligen kommer någon form av reprimand. I bästa fall dras ärendet inför marknadsdomstolen. Men — och det tycker jag är viktigt — det måste vara politikerna som säger ifrån och som gör klart att de inte accepterar sådana här saker. Vi lever i ett samhälle med undersysselsättning. Vår högsta önskan är att öka antalet arbetstillfällen. Vi behöver företagare som kan skapa nya produkter och arbetstillfällen. Därför är det viktigt att politikerna ser upp och kraftigt tar avstånd från de tendenser som LIC och Trivab här har visat upp. Jag vill återkomma till Bronzella i Åmål, som har NO-anmält LIC. Företaget har kämpat länge för den här frågan. Hade det haft en annan företagsledning, hade det förmodligen inte funnits till i dag, och fallet hade aldrig uppdagats. Jag tror det är viktigt att industridepartementet tar mycket allvarligt på sådana här frågor. Hur förhindrar vi då upprepningar i framtiden av händelser som dessa? Det finns företagare som vill få till stånd någon form av regelsamling för statliga och kommunala bolag som leder till att konkurrensen sker på lika villkor. Det kan vara en möjlig väg. Jag vill avslutningsvis fråga om statsrådet är villig att medverka till att någon form av regler införs som förhindrar att konkurrensen sätts ur spel på det sätt som nu har skett.

Herr talman! För att det inte skall råda några som helst missförstånd vill jag säga till Margit Gennser att hon och jag inte är ense på denna punkt. Innan jag går vidare och kommenterar Margit Gennsers funderingar, vill jag — eftersom hon nu tog upp socialism och socialisering av företag — bara som information meddela kammaren att socialiseringstakten var högst under de sex borgerliga åren. Detta borde ju ha givit henne rikliga tillfällen att diskutera den frågan med sina egna partivänner. Av detta skäl lägger jag den frågan åt sidan. När det sedan gäller funderingarna beträffande om man kan ta tillbaka pengar som Statsföretag har fått, vill jag säga att de kapitaltillskott som riksdagen har behandlat och godkänt inte kan tas tillbaka från Statsföretag. Jag är alldeles övertygad om att Margit Gennser är väl förtrogen med att detta icke låter sig göras. Ett exempel beträffande äldrestödet: Hur skulle det se ut om riksdagen hade beviljat äldrestöd till ett företag och det sedan helt plötsligt dyker upp någon annan part på arenan och säger till företaget att det inte skall få något stöd. Jag tror att dessa tankar inte är särskilt väl förankrade i verkligheten. Till Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag säga att jag kan förstå hans oro, och jag kan också förstå hans mycket berättigade frågor. Men trots detta kommer jag att invänta NO:s granskning på denna punkt. För industridepartementets del är det viktigt att få ta del av och studera NO:s slutsatser. Med tanke på detta är det inte möjligt att för dagen konkret besvara Ingvar Karlssons frågor om huruvida det behövs någon regelkatalog för statliga och kommunala företag från vilkas sida man kan befara att konkurrensen har satts ur spel. Jag överväger f. n. inte några sådana åtgärder. Jag vill slutligen betona att det även i de statsägda företagen är styrelse och ledning som har ansvar för företagens åtgärder. Det kan inte vara meningen att jag som regeringsmedlem skall sätta offentliga betyg på dessa företags handlande. Jag har också inhämtat att det tydligen är nödvändigt att prisnivån på sjukhustextilier höjs om inte företag i branschen skall slås ut.
Herr talman! Jo då, herr Roine Carlsson, jag är helt medveten om att det hände en rad olyckor efter 1976, eftersom man hade utarmat företagen långt tidigare. Jag har fortfarande den inställningen, och kommer antagligen att ha den mycket länge, att företag inte skall leva på subventioner. Man måste helt enkelt acceptera nedläggningar när de kommer. Jag har själv, som jag sade, suttit i ledningen för ett textilföretag, och jag tror att det för alla parter bästa beslutet som vi fattade var när vi lade ner icke konkurrensduglig tillverkning. Det var en nedläggning som klarades av utan statligt stöd. Vad man gör med äldrestöd, subventioner osv. är att man flyttar arbetslöshet från en kommun till en annan, från ett företag till ett annat. Det är ett lotteri om vilket företag som skall överleva. Jag tror att detta är fel. Jag är helt övertygad om att det kommer att leda till att vi får en mycket sämre ekonomisk utveckling än vad vi skulle kunna ha. Herr Roine Carlsson sade att han inte kunde lägga sig i styrelsernas och företagsledningarnas handlande. Men kom dock ihåg att staten ställer upp med pengar och alltför många nya pengar också när det inte gått så bra. Ägarintresset, som man har i privatföretag, är just att se till att resurser används på ett vettigt sätt. Jag tycker alltså att man kan göra en hel del. Bara det att man, innan man ger ut pengar, uttalar att man inte vill ha den här typen av illojal konkurrens tror jag skulle betyda väldigt mycket. Även om man inte direkt tar tillbaka de pengar som de fått, så bör det vara så att de nästa gång de kommer inte får några pengar. Om dessa företag kalkylerar och sätter priser bara med hänsyn till särkostnader och i vissa fall inte med hänsyn till alla särkostnader, måste de komma tillbaka och begära nya pengar. Då finns chansen att tala om att så skall man inte konkurrera. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi tänker om i det här läget. Vi har ju sett industripolitik från regeringar av olika partifärg. Vad har vi fått? Jo, vi har fått ett underskott på 90 miljarder och mycket stora skulder i utlandet. Jag tror alltså inte att man bara kan bita sig fast vid att arbeta på det sätt som vi gör. Jag tycker att fallen med Trivab och Bronzella — och många andra — är förfärliga; — man slår sönder de bättre delarna, medan de sämre får stå kvar.
Herr talman! Först litet om det som sades om att socialiseringen var så stor under de sex icke-socialistiska åren. Det var många stora strukturproblem under dessa år som gjorde att samhället tvingades att gå in och hjälpa till. Hade man inte gjort det, hade vi förmodligen fått en otroligt stor arbetslöshet under dessa år. Men dessa åtgärder framtvingades av det som hade åstad kommits av regeringar som vi hade före 1976. Om nu socialiseringen var så stor under de här åren, kan vi nu trösta oss med att vi får löntagarfonder när socialdemokraterna nu kommit tillbaka. Det tror jag inte någon tycker är bättre. Statsrådet delar den oro i dessa frågor som jag har gett uttryck för. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Det kan då tyckas som om statsrådet verkligen tar sig an dessa frågor på allvar. I och med att det är Statsföretag och dess styrelse som har ansvaret för Trivab och Eiser tycker jag att det är statsrådet som är den direkt ansvarige för de företagen. Det skulle inte skada om statsrådet sade ifrån på skarpen. Jag tror att det skulle hjälpa.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig dels när bestämmelser om fasta ledamöter i betygsnämnder kommer att utfärdas, dels om jag kommer att ta initiativ till andra förändringar i syfte att förbättra det nuvarande systemet för bedömning av doktorsavhandlingar. Som jag redan framhållit i skilda sammanhang är jag oroad över de tendenser till bristande kvalitetskontroll när det gäller doktorsavhandlingar som har kunnat konstateras den senaste tiden. Jag anser det angeläget att vidta åtgärder som kan stärka högskolemyndigheternas förmåga att upprätthålla kvaliteten i detta avseende. Riksdagens beslut med anledning av proposition 1981/82:106 om forskning m.m. fattades i juni 1982. Det undandrar sig mitt bedömande varför inte min företrädare i anslutning till detta fullföljde den avsikt som han anmälde i propositionen, nämligen att ändra bestämmelserna om betygsnämndernas sammansättning. När jag tillträdde som utbildningsminister i oktober 1982 ingick i alla händelser inte denna fråga bland de många som anmäldes som olösta. Sedermera har det framgått att det berodde på att man inom departementet misstolkat riksdagsbeslutet. Detta kan bara beklagas. Någon avsikt från min sida att förhala frågan har aldrig förelegat. Under intryck av aktuella fall och den debatt som förts i bl.a. massmedia planerade jag i början av hösten att ge universitetsoch högskoleämbetet ett uppdrag att se över gällande bestämmelser beträffande såväl bedömning av doktorsavhandlingar som avgivande av förslag till innehavare av professurer. Vid underhandskontakter visade det sig dock att UHÄ redan inlett ett arbete i denna riktning. Detta har under hösten resulterat i ett förslag som f. n. remissbehandlas inom högskolan. UHÄ har vid fortsatta diskussioner med departementet lovat att inkomma med ett slutligt förslag före utgången av 1983. Min avsikt är att därefter anmäla de förändringar som kan bli aktuella för riksdagen i den forskningspolitiska propositionen i början av nästa år och därefter föreslå regeringen att utfärda ändrade bestämmelser att gälla fr.o.m. den 1 juli 1984.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation. Frågan om bedömningen av doktorsavhandlingar var uppe i riksdagen våren 1982 i samband med behandlingen av mittenregeringens forskningspolitiska proposition. Riksdagen hade då inga invändningar mot Jan-Erik Wikströms anslutning till förslaget om fasta ledamöter i betygsnämnder. En sådan förändring skulle kunna medverka till att kvaliteten på doktorsavhandlingarna hålls uppe. Det var utbildningsministerns uppfattning, och riksdagen hade inte någon invändning mot förslaget. Trots detta har regeringen inte följt upp riksdagsbehandlingen genom att utfärda de nödvändiga bestämmelserna. Inte heller har andra ändringar vidtagits. Detta var bakgrunden till min interpellation. När det först gäller frågan varför regeringen inte har utfärdat bestämmelser med anledning av riksdagsbehandlingen ger utbildningsministern en något egendomlig förklaring. Frågan anmäldes inte som ”olöst” när hon i oktober 1982 blev utbildningsminister, säger hon. Nej, men det finns en bakgrund till ärendet här i riksdagen. Lena Hjelm-Wallén, jag och ytterligare tretton ledamöter hade i utbildningsutskottet behandlat just detta förslag till förändring, tillsammans med en rad andra förslag från den dåvarande regeringen. Utbildningsministern kom ju inte in i utbildningsdepartementet från himlen precis utan snarare från riksdagen och kände därför till vad som hade hänt tidigare. Jag vill påstå att det hade varit fullt möjligt för utbildningsministern att under det år som har gått ta initiativ till en förordning om fasta ledamöter i betygsnämnder. Nu kan jag i och för sig förstå att utbildningsministern inte kom ihåg alla delar av den forskningspolitiska propositionen och riksdagsbehandlingen av denna. Men i somras påminde universitetskanslern om frågan i en artikel i Dagens Nyheter. I den artikeln slog universitetskanslern fast att både utskott och riksdag accepterade förslaget om fasta ledamöter i betygsnämnder. Han konstaterade vidare att beslutet ännu ej lett till ändring i högskoleförordningen och slog fast: ”Uppenbarligen är tiden nu mogen för att överväga en förändring av gällande bestämmelser. En sådan förändring bör ta sikte på att skapa bättre garantier för kvaliteten på doktorsavhandlingarna. Ett första steg är att regeringen i anslutning till tidigare riksdagsbeslut utfärdar bestämmelser om fasta ledamöter i betygsnämnder.” Det här tycker jag ändå borde ha lett till att regeringen följde universitetskanslerns råd. Nu skedde inte det. I stället har universitetsoch högskoleämbetet självt aktualiserat hela frågan och tagit initiativ till förslag om ändrade bestämmelser för betygsnämndernas sammansättning. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är bra att UHÄ har tagit det här initiativet. Som utbildningsministern framhållit i sitt interpellationssvar skall nu UHÄ komma in med ett slutligt förslag före utgången av 1983. Det är också bra att regeringen sedan avser att ta upp frågan i sin forskningspolitiska proposition i början av nästa år. Herr talman! Doktorsavhandlingarnas kvalitet har varit föremål för en intensiv debatt, inte minst mot bakgrund av två avhandlingar vid Lunds universitet. Den debatten har varit positiv på många sätt och har faktiskt lett till att beredskapen ute på universiteten för att undvika att undermåliga doktorsavhandlingar släpps igenom har höjts. Fakultetsoch sektionsnämnderna har ju stora möjligheter att själva genomföra förbättringar utan att vänta på formella förändringar. Nämnderna kan redan nu undvika att betygsnämnd enbart kommer att bestå av representanter för den institution vid vilken disputationen äger rum. Det går att i större utsträckning anlita forskare från andra institutioner inom och utom landet. Frågan om att få en hög kvalitet på doktorsavhandlingarna hänger samman också med andra omständigheter. En hög kvalitet på forskarhandledarna och på de forskarstuderande medverkar självfallet till att hålla kvaliteten på avhandlingarna uppe. Här spelar givetvis studiefinansieringen en viktig roll. Mot den bakgrunden var det mycket beklagligt att regeringen förra året lämnade de principer som 1982 lades fast för utbildningsbidragen till doktorander. Det var en betydande framgång när förslaget i mittenregeringens forskningspolitiska proposition gick igenom. Det innebar att utbildningsbidragen för doktorander fr.o.m. den 1 juli 1982 höjdes rejält och anknöts till den högsta nivån för utbildningsbidragen för arbetsmarknadsutbildning plus ytterligare 10 kr. per dag. Förra året fick regeringen riksdagen med sig på förslaget att riva upp detta beslut. Det innebär att utbildningsbidragen nu ligger på en betydligt lägre nivå. Jag har tidigare tagit upp denna fråga här i kammaren utan att få något svar av utbildningsministern. Jag vill i dag uttrycka den förhoppningen att regeringen omprövar sin inställning och intar en mer generös hållning. Det kommer i så fall också att bidra till att kvaliteten på doktorsavhandlingarna hålls uppe genom att rekryteringen till forskarutbildningen underlättas. Herr talman! Det är ett viktigt samhällsintresse att kvaliteten på doktorsavhandlingar är hög. Det arbete som UHÄ nu genomför kan bidra till förbättringar. Det är också möjligt att, som jag nyss sade, utan att vänta på förändringsförslagen redan nu genomföra förbättringar. I avvaktan på förslagen från UHÄ och från regeringen i vår har jag för dagen ingen anledning att ställa ytterligare frågor till utbildningsministern.

Herr talman! Stig Josefson har — mot bakgrund bl.a. av uppgifter om att de nya reglerna om avdrag för kostnader för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats tillämpats olikformigt i skilda delar av landet — frågat mig om regeringen är beredd att ändra reglerna i kommunalskattelagen beträffande rätten till avdrag för resor till och från arbetet när bilen används i tjänsten. Rolf Dahlberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka de missförhållanden de nya reglerna lett till. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen har nyligen lämnat förslag om vissa ändringar av reglerna om avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats när bilen används i tjänsten. Förslaget innebär ett förtydligande av de krav som gäller för att sådant avdrag skall medges samt även en viss uppmjukning av vad som följer enligt nu gällande regler. Sålunda föreslås att en skattskyldig som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år och därvid kör minst 300 militjänsten skall få avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten. Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år, föreslås att avdrag av förenklingsskäl medges under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Äntligen har det kommit ett förslag om ändrade regler. Jag säger äntligen, för jag hade väntat att finansministern skulle komma med ett förslag innan taxeringen i första instans var fastställd. Det var redan i mitten av juni som problemen med reseavdragen för personer som använder bil i tjänsten kom att uppmärksammas. Det har sedan dess bedrivits en omfattande debatt om den här frågan i våra massmedier. Det torde inte heller ha undgått finansministern och regeringen vilka problem som de nuvarande reglerna ställt till med. Eftersom samma regler gäller för det här inkomståret, kan vi förvänta oss att många arbetsgivare och inkomsttagare har sett sig nödtvungna att ändra Nr 23 sina rutiner för att anpassa sig till skattereglerna. På flera håll har anställda Måndagen den helt enkelt vägrat att använda sin egen bil i tjänsten. Arbetsgivare har 14 november 1983 tvingats att ställa tjänstefordon till förfogande för sina anställda. På andra håll har andra konstruktioner fått tillgripas för att arbetet skall kunna fun Om skatteavdragen gera. för bilresor till och Det är enligt min mening olyckligt med detta dröjsmål från regeringens från arbetet sida. De kostnader och problem som har förorsakats härav är svåra att uppskatta. Lika besvärligt är det att man använt skiljaktiga tillämpningar av reglerna. I vissa län har man följt riksskatteverkets rekommendationer om minst 160 resor per år för att få tillgodoräkna sig avdrag i tjänsten, i andra län har andra regler tillämpats. Och än värre är att man, enligt vad som sagts till mig, i vissa taxeringsnämnder i början av taxeringsarbetet har tillämpat reglerna strängare och i slutet betydligt generösare. Hur skall vi kunna bevara allmänhetens förtroende för taxeringsmyndigheterna när något sådant kan ske? Även finansministern måste vara medveten om länens skiljaktiga tillämpning av reglerna. Jag vill också innan jag kommenterar regeringens nya förslag något uppehålla mig vid det förvaltningssystem som orsakat den uppkomna situationen. Det allvarliga i den här historien är faktiskt riksskatteverkets agerande. Enligt vad jag har erfarit var det efter uppmaning från RSV som bestämmelsen om ”regelmässighet” kom in i lagtexten. Detta införande gjordes utan någon som helst förklaring. Ingen information gavs om hur begreppet skulle tolkas i den framtida tillämpningen. Vi upplystes bara om att detta inte innebar någon förändring jämfört med rådande praxis. Men då undrar jag: Vilket var i så fall skälet till att RSV tillsatte en särskild arbetsgrupp för att göra en tolkning av begreppet ”regelmässigt”? Om det fanns en praxis för under vilka omständigheter avdrag för resor i tjänsten skulle medgivas, fanns det ju rimligen inte något behov av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen kom fram till tolkningen att bil måste ha använts för minst 160 resor. Men när man senare fick klart för sig konsekvenserna av denna tolkning, då backade man och skyllde på riksdagsbeslutet. Jag måste säga att jag finner detta agerande synnerligen märkligt. Frågan är nu om det blir särskilt mycket bättre med det nya förslaget. Även här är motivtexten till lagförslaget ganska bristfällig. RSV kommer med all sannolikhet att behöva utfärda kompletteringar och förtydliganden som inte med säkerhet överensstämmer med vad vi beslutat här i riksdagen. Jag måste med bestämdhet säga att jag inte anser att det är bra med en sådan ordning. Vi har fått en utveckling som innebär att det blivit denna myndighet och inte folkets valda ombud som bestämmer om skattepolitikens praktiska utformning, och jag anser att denna utveckling måste vändas. Vi måste fatta tydligare och klarare beslut på skattepolitikens område här i riksdagen. Men då måste vi också få ett underlag för våra beslut som klargör hur föreslagna regler är tänkta att fungera och vad ord som ”regelmässigt” är avsedda att betyda. I annat fall får vi inte möjlighet att ta det ansvar som våra 61 väljare med all rätt kräver av oss. Också när det gäller den konkreta utformningen av förslaget har jag en del kritiska synpunkter. Vi får möjlighet att återkomma till den här frågan när ärendet är berett, men jag vill redan nu göra vissa kommentarer. Jag anser att förslaget inte tillgodoser det berättigade krav som de skattskyldiga ställer på rätt till avdrag för intäkternas förvärvande. Den som för att kunna utföra sitt arbete är tvungen att använda egen bil skall få göra avdrag för kostnaden härför. Inom många yrkesgrupper måste man ha bilen till hands på arbetsplatsen. Man kan inte åka hem och hämta bilen när man plötsligt behöver använda den i tjänsten. Det kan med mycket kort varsel uppkomma en situation som gör att vederbörande måste använda sin bil. Det är då inte rimligt att ställa krav på viss minsta användning av bilen för att avdrag skall medges. Min uppfattning är att avdrag skall medges för resor till och från arbetet för alla dagar då bilen faktiskt har använts i tjänsten. Med användning skall då också avses att man måste ha bilen till hands på arbetsplatsen. Avslutningsvis vädjar jag till finansministern att han prövar möjligheterna att redan för årets taxering åstadkomma en för hela landet likartad tillämpning av bestämmelserna. Jag vet att möjligheterna till retroaktiv lagstiftning på skatteområdet är ytterst begränsade, men en ändring som innebär en lindring är tillåten. Vi vet att många skattskyldiga kommer att överklaga sina taxeringar till länsrätten. Enligt min uppfattning är det väsentligt att länsrätterna kommer fram till en enhetlig bedömning och att dessa också ges möjligheter att i ökad omfattning godkänna bilavdrag. I annat fall kommer sannolikt både kammarrätt och så småningom också regeringsrätt att översvämmas av överklaganden. Jag tackar än en gång finansministern för svaret och ställer frågan: Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att rätta till den olikformiga tillämpning av lagen som skett vid årets inkomsttaxering?

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Som Stig Josefson har beskrivit fick vi en folkstorm under våren och sommaren då det gäller de nya bilavdragsreglerna. När deklaranterna fick svar från taxeringsmyndigheterna märkte de att det var någonting som inte riktigt stämde, och sedan har det hela rullat vidare med brevväxling och telefonsamtal från deklaranterna, och i vissa fall även genom att deklaranterna varit närvarande vid taxeringsnämndernas sammanträden. Taxeringsnämnderna har alltså fått ett enormt ökat arbete på grund av oklarheterna. När det sedan visade sig att skattecheferna runt om i landet tolkade riksskatteverkets regler på olika sätt blev förvirringen naturligtvis ännu större. Det har hänt att personer som bor intill en länsgräns, är grannar och kansket.o.m. bor i samma by eller område, där länsgränsen går genom byn, har behandlats helt olika. I det ena länet har man fått avdrag för den begärda bilersättningen, medan man i det andra länet vägrats avdrag för precis samma typ av resor. I det läget ingrep JO och begärde att regeringen skulle gå in och försöka rätta till det hela. Man kan fråga sig vad det är som är nytt i den här delen av reglementet. Nr 23 Tidigare var det på det sättet att riksskatteverket hade utfärdat anvisningar Måndagen den med följande innehåll: Skattskyldig som i sin tjänst regelmässigt använder bil 14 november 1983 bör medges avdrag för bilkostnader för resor mellan bostaden och den fasta arbetsplatsen oavsett avståndet och tidsvinsten. Om skatteavdragen Det nya är att den här texten nu helt ograverad tagits in i lagtexten. Denna för bilresor till och text är alltså oförändrad, men riksskatteverket har utfärdat helt nya anvisfrån arbetet ningar, skärpta anvisningar, vilket är mycket överraskande. Det påpekade ju också Stig Josefson i sitt anförande. De åtgärder som finansministern nu har vidtagit innebär avgjort en förbättring — det vill jag klart konstatera. Det kommer att hjälpa många deklaranter. Ändå tycker jag att finansministern borde ha utformat reglerna så att den som använder sin bil i tjänsten skall få göra avdrag för resor till och från arbetsplatsen de dagar bilen verkligen används. Erforderlig kontroll borde gå att få genom uppgifter från arbetsgivarna. Möjligen kunde man göra det tillägg till reglerna som finansministern anger i sitt ändringsförslag, nämligen att resorna i tjänsten skall omfatta en viss minimisträcka. Nu har man valt att sätta gränsen vid 60 dagar. Detta drabbar alla som reser med sin bil mindre än 60 dagar i tjänsten. De får inte något avdrag alls. Det tycker jag är orättvist. Om det av tidsskäl inte går att nu rätta till detta borde man ändå se över det här för att få rättvisa på den punkten. När det sedan gäller handläggningen av årets deklarationer är det utomordentligt olyckligt att alla de som är berättigade till en ändrad avdragsbedömning på grund av det av finansministern nu framförda förslaget måste gå till högre instans och överklaga taxeringsnämndens beslut. Jag vill fråga finansministern: Skulle det inte vara möjligt att genom en tillfällig lag ge taxeringsmyndigheterna rätt att gå tillbaka till årets deklarationer och göra rättelsen direkt utan att den enskilde måste gå vidare med ärendet? Jag tror att vi skulle spara mycket pengar och komma undan en hel del onödig byråkrati, om vi snabbt kunde få fram ett sådant lagförslag som enbart gällde årets deklarationer och rätten för de lokala taxeringsmyndigheterna att själva göra denna ändring.

Herr talman! Det kanske finns anledning att påminna om hur riksdagen tidigare har resonerat i den här besvärliga frågan om avdrag för bilresor. Jag kommer nu inte ihåg vilken av de borgerliga regeringarna det var som först tog upp frågan huruvida inte bilkostnader i allmänhet tillhörde de privata levnadskostnader som inte skulle få medföra några speciella skattelättnader. Av det skälet införde man bl.a. en minimiregel för sådana här avdrag, vilken innebar att de första 1 000 kronorna över huvud taget inte blev avdragsgilla. Man lade också fram förslag beträffande bilresor i allmänhet till arbetet — dvs. utan att bilen användes i tjänsten — som innebar att den tidigare gränsen på 1,5 timmar höjdes till 2 timmar. Av den proposition som förelades riksdagen, som behandlades av skatteutskottet och som godtogs av riksdagen framgick uppenbart att även resor till 63 och från arbetet, när man använder bilen i tjänsten, skulle omfattas av samma restriktiva syn. Jag vill säga till Rolf Dahlberg att såvitt jag förstår var den ändring som genomfördes framför allt att ordet ”regelmässigt” hamnade inne i lagtexten. Det var detta som sedan blev riksskatteverkets bekymmer. Jag har inte möjlighet att — och skall inte — ta upp en diskussion om enskilda förvaltningsbeslut i våra myndigheter. Men jag vill säga att jag tror att herrarna själva måste känna sig i någon mån delaktiga i det som hänt — och jag också. Det var nämligen så uppenbart att skattemyndigheterna tolkade riksdagens beslut som en något mer restriktiv attityd när det gäller de skattskyldigas möjlighet att göra avdrag för bilkostnader. Det var ett led iden allmänna statsfinansiella återhållsamhet som vi måste iaktta. Vidare inverkade den fråga som man alltid måste ta med: Har man en privatbil är det uppenbart att man i första hand skaffat sig den för privat bruk. När den sedan används i andra sammanhang måste det finnas klara indikationer på att den används utöver det privata bruket. Utan denna bakgrund blir en del av vad som hänt litet svårt att förstå. Jag blev något förvånad över att Stig Josefson gjorde detta till en stor principiell fråga när han sade att folket inte längre bestämmer över skattepolitiken. Den här vägen var det ju riksdagen själv som valde i det föregående beslutet, när man godtog denna mycket allmänna skrivning beträffande användning av bilen i tjänsten: man överlät medvetet och uppenbart till myndigheten att göra tolkningen. Myndigheten gjorde väl sitt bästa för att tolka vad man ansåg vara avsikterna bakom besluten. Hade riksdagen velat ha underlag för sitt beslut, borde den ha vänt sig till den dåvarande regeringen och frågat — som Stig Josefson gjorde nu — vad i så fall ordet ”regelmässigt” betydde. Nu har vi försökt åstadkomma klarare regler. Det är klart att vi som Rolf Dahlberg säger borde kunna vara mer generösa och föreslå att man varje dag bilen används i tjänsten borde — oberoende av antalet dagar — få göra avdrag. Men jag förstod också på Rolf Dahlberg att något minimikrav måste ställas. Det skulle vara antalet körda mil. Vi har föreslagit 60 dagar och 300 mil. Det innebär att man skall använda bilen fem mil om dagen i tjänsten. Jag vet inte om det kan anses ohemult att ställa kravet att man skall ha kört åtminstone fem mil per dag och inte bara åkt och hämtat wienerbröd i kaféet runt hörnet. Det skall alltså vara en verklig användning av fordonet i tjänsten. Detta är naturligtvis en bedömningsoch diskussionsfråga. Jag känner mig prestigemässigt inte särskilt uppbunden till den regel som jag nu föreslagit. Däremot hoppas jag att vi kan vara överens om att vi ändå måste se på dessa avdrag med utgångspunkt i att det skall vara den resandes extrakostnader som skall vara avdragsberättigade. Det skall inte vara kostnader som i realiteten är en del av de privata levnadskostnaderna. Där kanske den principiellt mest viktiga frågan är hur man i framtiden skall se på detta och om man skall låta bilavdragens ekonomiska betydelse för de skattskyldiga växa hela tiden och därmed gång på gång ställa oss i väldigt svåra situationer, om vi vill göra någon som helst förändring i dessa avdrag även utifrån mycket rimliga kriterier. Beträffande den sista fråga som ställdes kan jag inte utlova något ingripan Nr 23 de från regeringens sida, så att lagstiftning skulle ändras för 1983 års tax Måndagen den eringsarbete. Vi har noga begrundat vilka skäl för retroaktiv lagstiftning, 14 november 1983 med alla de problem som det skulle medföra, som skulle föreligga. Vi har kommit fram till att vi icke är beredda att vidta några retroaktiva lagstiftningsåtgärder i det här fallet. Det finns redan tidigare en praxis etablerad av regeringsrätten beträffande det som skall betraktas som regelmässig användning av bilen — jag tror att det rör sig om 79 dagar. Jag vet inte vad ett avgörande domstolsbesvär i det här fallet skulle leda till, men en retroaktiv lagstiftning skulle te sig ganska märklig i förhållande till ett tidigare regeringsrättsutslag. Vi måste i alla fall ta hänsyn till vad regeringsrätten förut har sagt när det gäller att genomföra en lagstiftning som vid 1983 års taxering avviker från vad som skulle gälla för 1984 års taxering, om riksdagen bifaller det framlagda förslaget.

Herr talman! Jag vill först säga att jag aldrig hört talas om något förslag från den borgerliga regeringen om att ta bort avdragen för resa till och från arbetet. Det vill jag bestämt säga från centerns sida. Däremot diskuterades det då liksom nu olika sätt att förenkla taxeringen. En av förenklingsåtgärderna var att man inte skulle få rätt att yrka avdrag för resekostnader upp till 1000 kr. Men nog om detta. Jag har inte haft för avsikt att här skapa polemik för polemikens skull med finansministern. Jag blev något förvånad över att finansministern hänvisade till vad den borgerliga regeringen hade gjort. Vad jag interpellerat om och vad som är aktuellt i det här fallet är vad man skall kunna göra med de problem som uppstår i fråga om bilavdrag vid inkomsttaxering. Som vi vet har både pressen tagit upp och enskilda talat om vilka problem som uppstått. Därför vädjade jag till finansministern, att man skulle försöka göra någonting för att rätta till detta redan under 1983. Jag hade, efter ett uttalande som gjordes i massmedia någon gång i somras, förväntat mig att det redan när riksdagen samlades den 4 oktober skulle föreligga ett förslag, så att man i första instans skulle kunna rätta till problemen, innan taxeringsnämnderna avslutat sitt arbete. Jag menar att det hade varit väsentligt mycket lättare då. Det har inte skett, och det tycker jag är beklagligt. Nu får man räkna med att det är många som kommer att överklaga besluten, och det måste medföra en oerhörd påfrestning för domstolarna. Som jag sade i mitt förra anförande finns det fall där en taxeringsnämnd handlade på ett sätt och en annan nämnd på ett annat sätt, och det har t.o.m. gått så långt att det i en och samma taxeringsnämnd tillämpats olika regler under en taxeringsperiod. Jag var kritisk mot riksskatteverkets sätt att agera. Jag riktade inte kritik mot finansministern, utan jag ville fästa finansministerns uppmärksamhet på de problem som kan uppstå och som uppstått i år då reglerna fått en helt annan tillämpning än vad riksdagen egentligen avsåg. Såvitt jag vet rådde det inga delade meningar om vad lagen skulle komma att innebära i praktiken. 65 Jag anser att det i allra högsta grad finns anledning att ha uppmärksamheten riktad på detta, så att inte beskattningsrätten går över från riksdagen till ett ämbetsverk. Även om finansministern här sade att han förmodligen inte kommer att vidta några åtgärder, vill jag fortfarande vädja till finansministern att undersöka om det inte finns några praktiska möjligheter att förenkla för dem som i dag känner sig nödsakade att överklaga. En sådan förenkling är angelägen för att belastningen inte skall bli alltför stor, framför allt för domstolarna men också för den enskilde.

Herr talman! Finansministern redogjorde för hela det förslag till ändringar av reseavdragen som riksdagen antog 1981 och vars tillämpning i år för första gången slagit igenom i taxeringarna. Jag vill bara säga att myndigheterna ofta mycket hårt tillämpar det från 90 minuter till 2 timmar skärpta kravet på den tidsvinst som skall föreligga innan deklaranten får göra avdrag. Myndigheterna drar alltså en mycket skarp gräns i detta sammanhang. Tidsvinsten beräknas på grundval av tidtabell, och vi vet att de resande i bägge ändarna gör tidsförluster som myndigheterna inte tar hänsyn till. En tidtabellsändring på en eller ett par minuter kan slumpmässigt komma att ändra utfallet. Jag tycker att det finns anledning att se närmare även på den frågan. I detta sammanhang vill jag även peka på att småbarnsföräldrar som får barntillsyn på daghem eller på andra ställen rimligen borde ha rätt att räkna in tidsvinster som de gör i samband med att de lämnar in och hämtar sina barn där. Det finns alltså en hel del att diskutera även när det gäller den här punkten. Det är dock den tredje punkten som vi i dag diskuterar, nämligen den som gäller rätten till avdrag för resor mellan arbete och bostad när man använder bilen i tjänsten. Finansministern har valt att sådan rätt skall föreligga när sådana resor görs minst 60 dagar per år och omfattar totalt minst 300 mil. Det är dagantalet som jag vänder mig mot. Jag tycker att det finns anledning att ha en begränsning av avdragsrätten i vad gäller körsträckan. Vi skall naturligtvis inte tillåta avdrag för den som använder bilen enbart för kortare resor —t.ex. för att hämta kaffebröd, som finansministern nämnde, eller för liknande ärenden — utan det skall vara fråga om rejäla tjänsteresor. Men i sådana fall är det rimligt att den resande får göra avdrag för färden från bostaden till arbetsplatsen och tillbaka. Det är ju helt klart att man inte har möjlighet att utföra tjänsteresan, om man inte först förflyttar bilen från hemmet till arbetsplatsen. Det är konstigt och mycket orättvist att sätta en gräns vid 60 dagar. Det är ganska mycket. Den som använder bilen t.ex. 40 dagar får då inte alls göra något avdrag. Däremot är finansministern generös i andra änden. Han säger att den som har använt bilen 160 dagar i tjänsten kan få göra avdrag som om han hade använt bilen i tjänsten alla arbetsdagar under året. Jag förstår att avsikten är att det inte skall behöva göras två beräkningar av kostnaderna. Det är möjligt att finansministern har funnit att det jämnar ut sig för statskassan. Nu går det naturligtvis inte att genomföra några ändringar i år, men för Nr 23 framtida deklarationer borde man se över bestämmelserna och få till stånd en å t - ja Måndagen den enhetlig behandling av de resor det gäller. Jag delar naturligtvis finansminis 14 november 1983 terns uppfattning att det är för extrakostnaderna som man skall ha rätt till... avdrag, inte för någonting annat. Bilen är för de flesta ändå huvudsakligen till Om skatteavdragen för det privata bruket. för bilresor till och Slutligen, herr talman, säger finansministern att han dess värre inte kan från arbetet förverkliga min praktiska lösning att låta taxeringsmyndigheterna genomföra en förnyad granskning av deklarationerna och rätta till dem. Det kräver naturligtvis — jag är medveten om det — att vi här i riksdagen snabbt antar en tillfällig lag. Nu för finansministern in tanken på en retroaktiv lagstiftning. Det är vi moderater egentligen motståndare till, men i det här fallet är en retroaktiv lagstiftning till förmån för alla dem som nu fått en felaktig behandling och som i annat fall måste gå vidare och belasta skattebyråkratin i nästa led. Det var alltså mot bakgrund av det lovvärda syftet som jag framförde tanken på att vi snabbt skulle anta en extra lag, som bara skulle gälla i år.
Herr talman! Jag kanske skall säga några ord till om tankarna på att nu gå in och ändra 1983 års taxering. Det är alltså fråga om med vilken konsekvens som lagstiftningsarbetet skall bedrivas och om hur de skattskyldiga skall anpassa sig till förändringarna. Det är ett problem, tycker jag, när ledamoten av skatteutskottet Stig Josefson ena året uppenbart anser att något krav skall ställas på regelmässig användning av bil i tjänsten för att avdrag skall tillåtas, och nu ett par år efteråt står här och säger att det inte behövs någon regelmässighet alls. För varje dag man har haft med sig bilen till jobbet för att den har behövts där — även om man inte ens har använt den — skall man tydligen få göra avdrag. Skulle man så snabbt ändra synen på detta, tror jag att vi skulle skapa ännu större svårigheter på taxeringsområdet än vad vi faktiskt har. Det enda jag nu kan se att riksdagen och regeringen kan göra för att ändra på förhållandena för 1983 års taxering, är att låta den lagstiftning som vi nu föreslår gälla retroaktivt. Men det betyder att en rad skattskyldiga som över huvud taget inte har yrkat avdrag skulle kunna få göra avdrag. För det som nu föreslås blir en ny lag som icke gällde under taxeringen och vid deklarationen. På nytt skulle orättvisor skapas, på det sättet att de som råkade göra avdrag trots den nya regeln, men som hade användning av bil i tjänsten ett mindre antal dagar, skulle få rätt, medan de som inte yrkade något avdrag skulle ställas utanför. Jag vill bara peka på en av de svårigheter som uppstår när man försöker rätta till något som man ångrar och tycker borde vara annorlunda. Vi har faktiskt en processordning som är uppbyggd på att våra taxerande och dömande myndigheter skall följa den lag som gäller under den period då rättshandlingen har begåtts. Jag vill varna för att vi, därför att missnöje uppstår med ett beslut som har tagits av riksdagen, omedelbart skall försöka ändra på förhållandena. Ändringarna kan ändå aldrig slå på ett rimligt sätt för de skattskyldiga, som uppenbarligen måste ha utgått från den gällande lagstiftningen när de har agerat. Sedan uppstår ändå problemen för domstolarna när de skall tolka innebörden av en retroaktiv lagstiftning. Jag skulle gärna sett att vi hade kunnat göra detta. Det är inte det att jag inte inser de praktiska problem som kommer att uppstå och naturligtvis också det missnöje som finns bland dem som vill ha avdragen. Men jag tror också att vi måste se praktiskt på innebörden av de beslut vi fattar och vilka nya problem vi skapar genom retroaktiv lagstiftning.

Herr talman! Finansministern kritiserade mig därför att jag inte reagerade mot ordet ”regelmässigt” den gången vi behandlade frågan i riksdagen. Det är klart att man kan föra fram den kritiken. Men den underlåtenheten delar jag med utskottets övriga ledamöter. Vi litade på att det bara var en praktisk åtgärd att skriva in ordet ”regelmässig” i lagtexten, och att det innebar samma sak som tidigare hade tillämpats som praxis. Det var den utgångspunkten vi hade. Det är klart att vi hade kunnat gå vidare och kräva en definition av ordet ”regelmässigt” och även skriva in den i utskottets betänkande. Vi litade då, liksom i dag, på att det i propositionerna redogörs för ord och ställningstaganden som innebär nämnvärda förändringar. I praktiken visade det sig nu att det var fråga om en helt annan tillämpning, och det var då som reaktionen kom. Alla reagerade, även finansministern. Inte minst finansministerns sista ord i det senaste anförandet vittnade härom. Han sade, att hade det varit enkelt praktiskt sett, skulle han ha medverkat. Jag tror därför att vi är ganska överens om att förändringen av innebörden av ordet ”regelmässigt” kom som en överraskning. Jag är medveten om att det är svårt att åstadkomma en ändring så här sent. Samtidigt oroas jag över belastningen på domstolarna, om dessa ärenden förs vidare. Det var därför som jag vädjade om att finansministern skulle se över problemet. Att jag sedan var kritisk mot riksskatteverket berodde på att vi, enligt min mening, måste se till att beslutanderätten inte flyttas härifrån. Att se till att vi får en sådan lagtext och motivering till besluten att vad som skett i år framdeles inte kan hända är, som jag ser det, en gemensam uppgift för både regering och riksdag.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att medverka till att oklarheterna i beskattningsfrågan för de ideella föreningarnas pappersinsamlingar försvinner. Hon har vidare frågat om jag är beredd att föreslå att de ideella föreningarna befrias från skattskyldighet för insamlingar av olika sorters använt material och — mot bakgrund av bl.a. av att stiftelseutredningen inte skall fortsätta sitt arbete — om jag avser att på annat sätt än genom den utredningen skaffa underlag för en gemensam bedömning av de ideella organisationernas beskattning. Nya regler för beskattning av ideella föreningar tillämpas fr.o.m. 1979 års taxering. Enligt vad jag har inhämtat fungerar de nya reglerna — som för flertalet föreningar innebär full skattefrihet — på det hela taget tillfredsställande. För föreningar som driver rörelse har emellertid i vissa fall svårigheter uppkommit vid bedömningen om föreningen skall beskattas för sina inkomster. F. n. gäller att en ideell förening inte beskattas för rörelseinkomster, som enligt allmänna regler skulle vara skattepliktiga, om verksamheten har en naturlig anknytning till föreningens ideella ändamål eller om den av hävd utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete. Verksamheter som inte har en naturlig anknytning eller utövas av hävd beskattas på vanligt sätt, även om hela överskottet används i föreningens ideella arbete. Exempel på rörelse med naturlig anknytning är att en idrottsförening har en mindre servering i anslutning till klubblokalerna eller att föreningen säljer utrustning huvudsakligen till dem som använder dess idrottsanläggning. Med ”av hävd-verksamhet” avses främst bingo och andra lotterier, försäljningsoch insamlingskampanjer samt fester. Pappersinsamlingar — oftast i form av kampanjer — har i decennier varit en vanlig inkomstkälla för främst idrottsföreningar. Förutsättningarna för en sådan verksamhet har i visst avseende ändrats under senare år med anledning av 1975 års riksdagsbeslut om pappersinsamling. Beslutet innebär bl.a. att insamling av tidningspapper från hushållen regelbundet skall ordnas i alla landets kommuner inom ramen för det kommunala renhållningsmonopolet. Bakgrunden till beslutet är den svenska pappersindustrins behov av en jämn och säker tillförsel av råvara i form av returpapper. Vid riksdagsbehandlingen av denna fråga underströk jordbruksutskottet vikten av att ideella organisationer gavs möjlighet att också i fortsättningen bedriva pappersinsamling genom att anlitas av kommunen för själva insamlingsarbetet. Enligt vad jag har inhämtat sköts insamlingen i många kommuner av idrottsföreningar. Den delvis ändrade karaktären av pappersinsamlingarna har såvitt gäller idrottsföreningarna föranlett osäkerhet om hur verksamheten skall bedömas i skattehänseende. Enligt vad jag erfarit avser ett par representativa föreningar att ansöka om förhandsbesked i saken hos riksskatteverket. Mitt svar på Karin Ahrlands första fråga är därför att min medverkan inte behövs på denna punkt. Vad gäller Karin Ahrlands två andra frågor vill jag erinra om att det alltsedan den nya lagstiftningens tillkomst varit avsikten att dess resultat skall utvärderas efter det att man kunnat få grepp om hur praxis utvecklat sig. Denna utvärdering skall naturligtvis ske trots att stiftelseutredningen upphört. Vid utvärderingen bör självfallet hänsyn tas till utgången av förhandsbeskeden angående pappersinsamling. Med hänsyn till den betydelse som pappersinsamlingarna har från återvinningssynpunkt och för idrottsrörelsen är det enligt min mening angeläget att denna fråga kan lösas så snabbt som möjligt. Jag har inte nu någon möjlighet att uttala mig om i vad mån översynen bör leda till ändringar i beskattningsreglerna.

Herr talman! I Karin Ahrlands ställe ber jag att få tacka finansministern för svaret. Jag tycker att det är ett i huvudsak tillfredsställande svar på några viktiga frågor. De rör två skilda principer, kan man säga, dels hur man skall trygga pappersinsamlingen, dels hur man skattevägen kan och bör stödja ideellt arbete. Pappersinsamlingen är ett viktigt inslag i försörjningen av råvara för våra pappersbruk. I dag samlas det in ungefär 220 000 ton papper, och inte mindre än ca 70 000 ton beräknas bli omhänderhaft av föreningar. Föreningarna gör alltså här en mycket stor och värdefull insats. Om den skulle falla bort är det inte bara en viktig inkomstkälla för föreningarna som faller bort; det är också nationalekonomiskt intressant att pappersinsamlingen fortsätter — en betydande ökning av importen skulle sannolikt annars bli nödvändig för att få motsvarande råvara. Det är naturligtvis också ett miljöintresse att papperet tillvaratas. När frågan nu har aktualiserats äventyras den här insatsen från föreningarnas sida. Det råder alltså oklarhet om huruvida skattefrihet råder eller ej. Blir det en beskattad inkomst överväger ett antal föreningar att lägga ned pappersinsamlingen, och det är inte bara idrottsföreningar, som det verkar av interpellationssvaret, utan också bl.a. scoutrörelsen som använder detta som inkomstkälla. I dag blir man olika behandlad i beskattningshänseende, och det är naturligtvis ytterst viktigt att vi här får en rättslig prövning, så att man får fram en enhetlig praxis. Man kan ju fråga sig vad som i det här avseendet menas med en verksamhet som man ”av hävd” bedriver för att få inkomst. I interpellationssvaret nämns en del exempel, men uppenbarligen är det åtminstone inte ännu hävdvunnet att skaffa sig inkomster med hjälp av pappersinsamling. Man kan ju fråga hur länge föreningarna skall behöva hålla på och samla returpapper för att det skall vara en hävdvunnen typ av inkomst. Jag tycker också att det finns ett visst motsatsförhållande mellan de regler som riksskatteverket nu tillämpar och vad jordbruksutskottet underströk när lagstiftningen en gång antogs. I riksskatteverkets anvisningar sägs det, att om man har träffat en överenskommelse med kommunen, alltså ingått ett kontrakt, så har verksamheten en sådan regelmässig karaktär eller är så kommersiell att inkomsterna bör bli beskattningsbara. Jordbruksutskottet uttalade, som statsrådet har läst upp, att föreningar och ideella organisationer också i fortsättningen skulle ges möjlighet att bedriva pappersinsamling genom att anlitas av kommunen. Det är klart att varken kommunen eller pappersbruken som tar emot papperet vill att detta skall vara någon tillfällig verksamhet utan vill att den skall ha regelmässig karaktär. Detta måste klaras ut, och såvitt jag förstår måste slutsatsen så småningom bli att den här verksamheten icke bör beskattas. Nu är det ändå en uppenbar risk att gällande anvisningar och lagstiftning leder fram till det motsatta utslaget i rätten. Vi kan kanske inte komma längre än så, innan frågan har prövats. Jag skall därför inte pressa statsrådet på ytterligare uttalanden, men jag utgår från att man i departementet följer verksamheten, så att man återkommer i frågan, om skattemyndigheternas prövning skulle få icke acceptabla effekter. Den andra delen handlar om hur man skattevägen skall stödja ideellt arbete över huvud taget. Jag skall inte ta upp alla de aspekter som kan finnas på den frågan, men åtminstone i de sammanhang där man så att säga kan slå två flugor i en smäll borde man ju ta tillfället i akt. Dels kan man ofta få en arbetsuppgift utförd via ideella föreningar som annars inte skulle utföras, i det här fallet insamlingar av returmaterial av olika slag, dels kan man ge ett värdefullt stöd till ideell verksamhet. När båda dessa förutsättningar föreligger, tycker jag att skattebefrielse borde vara en självklarhet. Åtminstone denna principiella syn på hur ideell verksamhet kan stimuleras skattevägen kanske finansministern ändå skulle kunna ställa sig bakom?

Inom det militära försvaret försöker man planera för att snabbt anpassa sig till starkt minskade ekonomiska resurser. Personalminskningar utöver tidigare beslutade blir tydligen aktuella, bl.a. inom Gotlands kustartilleriförsvar, GK/KA3. 1. Vill statsrådet medverka till att dessa ansträngningar inte leder till åtgärder som inte längre kan kallas välmotiverad rationalisering? 2. Vill statsrådet medverka till att samhället Fårösund i enlighet med riksdagens tidigare beslut inte drabbas?

Herr talman! Barbro Nilsson i Visby har frågat mig om jag vill medverka till att anpassningen till minskade ekonomiska resurser inom försvaret inte leder till åtgärder som inte längre kan kallas välmotiverad rationalisering. Vidare har Barbro Nilsson frågat mig om jag vill medverka till att samhället Fårösund i enlighet med riksdagens tidigare beslut inte drabbas. Vad gäller Barbro Nilssons första fråga vill jag erinra om att försvarsbeslutet förutsätter omfattande besparingar genom rationalisering av fredsverksamheten. F. n. pågår en budgetberedning av myndigheternas anslagsframställningar. De redovisningar som överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna har n lämnat pekar på så omfattande ekonomiska problem att konsekvenserna för planeringen inom försvaret kommer att bli betydande. I denna situation är det naturligtvis av största vikt att alla möjligheter till rationaliseringar tas till vara. Det riksdagsbeslut som Barbro Nilsson hänvisar till i sin andra fråga avser den principiella organisationsstrukturen för de marina stridskrafterna på Gotland. Den proposition som låg till grund för beslutet tog stor hänsyn till de sysselsättningspolitiska förhållanden som råder i Fårösundsregionen. Försvarsutskottet ansåg det tillfredsställande att försvarsmaktens krav kunde tillgodoses med i stort sett oförändrat antal anställda i Fårösund. Riksdagsbeslutet innebar däremot inte att antalet anställda vid KA 3 och Gotlands kustartilleriförsvar fixerades vid exakt nuvarande nivå eller vid något angivet absolut minimiantal. Den av riksdagen beslutade organisationsstrukturen beträffande Fårösund har icke ifrågasatts av någon ansvarig myndighet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Gotlands säkerhetspolitiska betydelse är mycket stor — om detta är vi säkerligen överens. Skulle Gotland raderas ut från den svenska kartan, ligger ju hela mellersta Sverige öppet och sårbart. Gotland har mellan 50 och 60 mil öppen kust. Det är alltså en mycket lång sträcka att försvara. Det behövs civila människor runt kusten som är iakttagande både när det gäller rörelser på havet och till lands. Regementet i Fårösund har ingen lång, anrik historia. Det sattes upp när spänningarna i Europa steg på 1930-talet. Genom tillkomsten av regementet markerades Gotlands betydelse ur säkerhetspolitisk aspekt. De senaste 15 åren har Gotlands kustartilleriförsvar dock varit föremål för ständiga organisationsgranskningar och rationaliseringar. Men i proposition 1974 KA 3t. v. bör vara oförändrat. I anledning av propositionen beslutades dock om en ny utredning, där man skulle utreda ”de sysselsättningspolitiska konsekvenserna för Fårösunds samhälle av en ändring i kustartilleriförsvarets ställning”. Så kommer vi till proposition 1980/81:27. I den kan vi läsa att man ser med tillfredsställelse att försvarsmaktens krav har kunnat förenas med en organisation som — återigen — innebär ”i stor sett oförändrat antal anställda”. Verkligheten, herr försvarsminister, är dock denna. Sedan 1975 har 20 plus 15 tjänster bortrationaliserats eller är på väg att bortrationaliseras. Detta har accepterats, för vi måste, precis som alla andra, dra vårt strå till stacken i ett ansträngt ekonomiskt läge. För någon vecka sedan anlände en ny verksamhetsorder, som ålade regementet att minska personalen med ytterligare tio civila tjänster. Det är här min fråga kommer in i bilden: Hur länge är uttrycket ”i stort sett oförändrat antal anställda” relevant? Just nu håller man också på att omsätta utredningen om försvarets underhåll, U 80, i praktisk verklighet. Det kommer att innebära att ca 6 s.k. manår överförs från Fårösund till Visby. Under resans gång rationaliseras 2 manår bort! Vi kan också konstatera att man har för avsikt att flytta ytterligare verksamheter till Visby. Herr talman! Jag vill avsluta med en fråga: Har försvarsministern när det gäller U 80, och även annan verksamhet, funderat över att låta transporterna gå motsatt väg, alltså från Visby mot Fårösund, för att härigenom garantera ett så stort befolkningsunderlag att normal service kan upprätthållas?
Herr talman! Chefen för marinen har i sitt underlag till överbefälhavarens programplan 1984 87 och att minskningsmålet till 1991/92 har skärpts med 10 personår. Personalstyrkan i dag omfattar ca 370 personår. De rationaliseringsmål som nu fastläggs faller enligt min mening väl inom ramen för vad Barbro Nilsson i Visby kallar ”välmotiverad rationalisering”. Jämfört med flertalet fastlandsförband är rationaliseringstrycket på förbanden i Fårösund trots allt blygsamt. Barbro Nilsson tar också upp frågan om riksdagsbeslutet. Den av riksdagen beslutade organisationsstrukturen byggde på ett förslag från överbefälhavaren som i stort inte medförde någon förändring av antalet årsanställda i förhållande till dåvarande läge. Det angavs i propositionen att, med hänsyn till sysselsättningen, detta alternativ var det enda möjliga. Regionalpolitiska hänsyn har därför på ett avgörande sätt redan tagits. Det angavs vidare i den av riksdagen antagna propositionen att det ankommer på regeringen att närmare fastställa dimensionering och detaljorganisation. Mot denna bakgrund vill jag bestämt hävda att normal, eller t.o.m. återhållsam, rationalisering på intet sätt strider mot intentionerna i riksdagsbeslutet.
Herr talman! Människorna i Fårösund och området däromkring är för sin fortlevnad helt beroende av sitt regemente. Därför innebär varje arbetstillfälle som rationaliseras bort därifrån en katastrof. Det är klart att vi alla måste bidra nu när det är hårda tider, men jag vill erinra om att vi moderater har sagt att 1982 års försvarsbeslut bör gälla fullt ut. Vi anser att försvaret är viktigt, och försvaret av Gotland är viktigt för hela Sverige. Jag vill återkomma till U 80 och ställa en fråga till försvarsministern. Först skall jag dock citera ur ett brev från Gotlands militärkommando av den 23 september: ”Det modifierade nuläget har jag inte kunnat ge en slutgiltig utformning p g a tidsbrist. —— Min bedömning är emellertid att alternativet kommer att ge ett positivt kapitalvärde.” Det gäller en flyttning av tjänster från Fårösund ned till Visby. De som arbetar med detta på basplanet tycker emellertid inte detsamma. Det rör sig här om specialkunskaper som varje enskild anställd har och som man inte kan flytta från den ena platsen till den andra. Man kan inte splittra upp det, utan man måste ha två personer som kan samma sak — det gäller även instrument och annan utrustning. Jag skulle vilja be försvarsministern att titta litet närmare på saken, därför att jag tror att de människor som jobbar ute på fältet med problemen vet bättre än den som under tidsbrist skrivit det jag citerade.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag mot bakgrund av ett aktuellt fall, i vilket en svårt skadad soldat skulle transporteras från Sundsvall till Akademiska sjukhuset i Uppsala, är beredd att skyndsamt se över gällande regler och anvisningar i fråga om förfoganderätt och beslutskompetens i fall då helikopter används för brådskande sjuktransporter. Räddningstjänstkommittén genomförde under perioden juni 1980-augusti 1981 en försöksverksamhet med ambulanshelikopter. Med utgångspunktien utvärdering av försöksverksamheten har kommittén utarbetat förslag till riktlinjer för en utvecklad verksamhet med luftburna sjuktransporter. Kommitténs överväganden och förslag har redovisats i rapporten Sjuktransporter med helikopter. Rapporten har remissbehandlats. Kommitténs förslag bereds nu inom regeringskansliet. Under remissbehandlingen har förts fram synpunkter som behöver diskuteras med berörda myndigheter och organisationer. Överläggningar med dessa har inletts. Det arbete som nu pågår innebär att gällande regler och anvisningar för sjuktransporter med helikopter ses över. Arbetet bedrivs skyndsamt.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att en 30-årig soldat blev svårt skadad i samband med skjutövningar med skarp ammunition utanför Sundsvall. Efter en två timmar lång ambulansfärd kunde han tas om hand på Sundsvalls sjukhus, där det visade sig att han hade svåra skador av granatsplitter som trängt in i ryggraden. Läkaren insåg på en gång att det måste bli en snabb transport till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Olyckan hade inträffat strax efter kl. 10 på förmiddagen, och vid 13-tiden fick läkaren kontakt med flygräddningscentralen CEFYL i Stockholm och bad om en helikopter. Strax därefter meddelade militärbefälhavaren för nedre Norrland att han kunde ställa en av försvarets Vertolhelikoptrar i Söderhamn till förfogande. För den helikoptern skulle det bara ta en halvtimme att flyga till Sundsvall. Men på flygräddningscentralen i Stockholm vägrade man att använda Söderhamnshelikoptern. I stället fick en helikopter från Stockholm order att flyga till Sundsvall och hämta den skadade kl. 18.15 på eftermiddagen. På det här sättet försenades sjuktransporten i flera timmar, helt i onödan, medan en diskussion pågick om vilken helikopter man skulle ta. Under tiden fick den skadade ligga med svåra smärtor innan han kunde transporteras från Sundsvall till Uppsala. Så här får det naturligtvis inte gå till! Det är ju ändå den skadade som måste komma i första hand. Man tycker att det borde vara en självklarhet, att om det finns en helikopter disponibel på närmare håll så skall den givetvis användas. Prestige får inte vara ett hinder när det gäller snabba insatser för att rädda människoliv. Detta exempel visar också att helikopterberedskapen är långt ifrån tillfredsställande i vårt land. Därför är det naturligtvis bra att regeringen nu ser över gällande regler för sjuktransporter med helikopter och att det arbetet bedrivs skyndsamt. Att denna fråga har aktualiserats i riksdagen vid ett flertal tillfällen beror ju på de många incidenter som har inträffat.

Herr talman! Som jag redan sagt pågår arbetet med att se över gällande regler och anvisningar för sjuktransporter med helikopter. Vi arbetar också med en ny helikopterorganisation inom försvaret, vilket skall ses som ytterligare en resurs i sammanhanget. Självfallet kommer vi att informera riksdagen om vilka regler som skall gälla och om de resurser vi har.
Herr talman! Jag tycker det var tillfredsställande att försvarsministern gav det beskedet. Det är naturligtvis utomordenligt viktigt att vi har en tillfredsställande helikopterberedskap. Det gäller exempelvis sjöräddningen, och det gäller olyckor på både landsväg och järnväg och behovet av snabba sjuktransporter i andra sammanhang. Jag väckte frågan om vår helikopterberedskap förra året i samband med en svår tågolycka utanför Söderhamn som kostade tre människoliv. Olyckan inträffade en lördag, och vid det tillfället hade man inte dygnet-runt-beredskap med helikopter. Sådan beredskap har man över huvud taget inte vare sig på F 15 i Söderhamn eller i Luleå — hela Norrland är med andra ord utan dygnet-runt-beredskap med helikopter, medan övriga Sverige har detta. När det gäller den tågolycka jag talade om var det rena turen att helikopterbesättningen fanns på plats vid det här tillfället, eftersom olyckan inträffade en lördag. Detta är ytterligare ett exempel som visar hur angeläget det är att vi snarast får en tillfredsställande helikopterberedskap över hela landet. Jag vill än en gång uttrycka min tillfredsställelse över att försvarsministern är beredd att snarast lämna en redovisning av den här frågan i riksdagen.

Herr talman! Olle Aulin har frågat industriministern när regeringen avser att för riksdagen redovisa sitt ställningstagande till frågan om begränsning av skyldigheten för statliga myndigheter att anlita Allmänna bevaknings AB och Tele Larm AB för bevakning och installation av larmsystem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. På grundval av den s.k. monopolutredningens betänkande beslutade riksdagen i december 1979 att föreslå regeringen att låta se över möjligheterna att begränsa särställningen för ABAB och Tele Larm AB till att bara omfatta bevakningsobjekt med hög prioritet från skyddssynpunkt. Regeringen uppdrog i april 1980 åt överbefälhavaren att göra ifrågavarande översyn. Överbefälhavaren redovisade uppdraget i mars 1982. Regeringen avser att behandla ärendet i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är den diskriminering som jag tycker mig finna när det gäller möjligheterna för icke-statliga bevakningsbolag, närmast Securitas-gruppen, att få bevakningsuppdrag. Närmast gäller det FN:s konferens i Stockholm, där uppdraget enligt vad jag har erfarit preliminärt lämnats till det statliga ABAB. ABAB har en särställning på bevakningsmarknaden inte bara när det gäller för totalförsvaret högt prioriterade objekt utan också i fråga om många andra bevakningsobjekt. Denna särställning garanteras i en förordning från 1975, som togs upp till diskussion i proposition 1978/79:134, där man aviserade en översyn inom regeringens kansli. Som vi just hört skall det nu komma ett förslag. Det kan konstateras att det varken ur personalkontrollsynpunkt eller vad beträffar kvaliteten i utbildning och utrustning finns några som helst skäl till att bibehålla ABAB:s särställning, såsom den i dag är formulerad. När det sedan gäller kostnaderna för bevakningsuppdrag kan konstateras att ABAB har mycket svårt att hävda sig gentemot de fristående vaktbolagen på de områden där man får konkurrera. ABAB:s priser på den skyddade marknaden syns ligga 20-30 26 över marknadsmässig prissättning, medan det under ABAB i kommission arbetande Svenska Vakt AB syns bedriva en Nr 24 underprissättning. Detta senare förhållande har f. ö. anmälts till näringsfri Tisdagen den hetsombudsmannen. 15 november 1983 Det finns, herr talman, enligt min mening skäl för att upphäva ABAB:s särställning på bevakningsmarknaden. Jag vill därför fråga: Är statsrådet Om villkoren för beredd att medverka till att ABAB:s särställning, såsom den i dag är formulebidrag ur allmänna rad, upphävs? arvsfonden I fråga om FN:s säkerhetskonferens i Stockholm finns enlig min mening inget författningsmässigt hinder mot att upphandlingskungörelsen används, så att fri konkurrens kan tillåtas. Jag vill också fråga: Är statsrådet beredd medverka till en sådan lösning?

Herr talman! Med hänvisning till att en församling, som i början av år 1965 beviljats ett bidrag ur allmänna arvsfonden på 10 000 kr. för sina ungdomslokaler, ännu 1983 är skyldig att med anledning av detta till länsstyrelsen årligen inkomma med verksamhetsberättelser har Jan-Erik Wikström frågat socialministern om han vill medverka till sådana ändrade regler för bidrag ur allmänna arvsfonden att liknande villkor inte uppställs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bidrag ur allmänna arvsfonden för att anordna bl.a. ungdomslokaler är förknippade med vissa återbetalningsregler, om verksamheten t.ex. läggs ned inom viss tid. Detta sammanhänger med avskrivningstiderna. Länsstyrelserna har ett uppföljningsansvar. Som ett led i detta arbete begär vissa länsstyrelser in verksamhetsberättelser. Inom socialdepartementet pågår en översyn av bl.a. återbetalningsreglerna. Målsättningen för översynsarbetet är bl.a. att minska och i vissa avseenden slopa kraven på uppföljningsåtgärder. När resultatet av översynen föreligger — vilket väntas ske under nästa år — kommer regeringen att ta ställning till möjliga förändringar. Men jag vill redan nu framhålla att jag finner förändringar av återbetalningsreglerna angelägna.

Herr talman! I februari 1965 fick en frikyrkoförsamling 10 000 kr. till inventarier. 1983 fick samma församling från länsstyrelsen följande brev: ”I samband med beviljat bidrag ur allmänna arvsfonden har Kungl. Maj:t föreskrivit, att länsstyrelsen till chefen för socialdepartementet skall anmäla omständigheter, som kunna föranleda att uppburet understöd helt eller delvis bör återbetalas. 83 skydda skog mot försurning I anledning härav åligger det Er att till länsstyrelsen årligen inkomma med verksamhetsberättelse. Då redogörelse för verksamheten under år 1978 1982 ännu inte inkommit, får länsstyrelsen härmed anmoda Er att omgående hit inkomma med sådan redogörelse.” Ordföranden i denna församling skrev till mig och frågade om detta kunde vara rimliga bestämmelser, och jag försäkrade honom per telefon att det inte kunde förhålla sig på det viset. Vid närmare granskning förefaller det som om man när de nya bestämmelserna utfärdades 1975 förbisåg att äldre bidrag än detta fortfarande omfattas av de gamla bestämmelserna. Och denna församling, och uppenbarligen en rad andra organisationer, skall alltså till evighetens morgon inkomma med verksamhetsberättelse till länsstyrelsen i sitt län varje år. Pengarna har nog för länge sedan använts för inköp av stolar och andra inventarier och torde vara förbrukade. Jag anser att det är rimligt att man har återbetalningsregler som gäller inom en viss period, men denna period bör vara begränsad. När det gäller att kontrollera kyrkorådens lokaler och liknande är väl det enklaste sättet att se om verksamheten fortfarande existerar i sagda kyrka. Jag tycker att detta är ett gott exempel på alldeles orimlig byråkrati. Jag tolkar statsrådet Sigurdsen på det sättet, att vi är överens om att en ändring måste ske, så att man slipper hålla på med en sådan här exercis.
Herr talman! Jag delar helt Jan-Erik Wikströms synpunkter på hanteringen av den här saken. Låt mig bara som information nämna att detta överynsarbete har påbörjats under våren 1983. Jan-Erik Wikström satt i regeringsställning under sex år och hade haft alla möjligheter att redan tidigare påbörja översynsarbetet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt. Detta var en av de försummelser vi gjorde oss skyldiga till under de här sex åren, men misstag skall man ju kunna erkänna och rätta till i efterskott.

Herr talman! Ove Eriksson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda våra skogar mot försurningsdöden. I Sverige har vi under lång tid arbetat aktivt för att motverka försurningen. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade 1976 fram en proposition med en plan över åtgärder för att halvera de svenska utsläppen fram till år 1985. Planen har genomförts med avsett resultat. Den svenska regeringen har ställt hårda miljökrav för koleldade anläggningar. Regeringen kommeri Nr 24 vår att lägga fram förslag som ytterligare reglerar utsläppen vid kolförbrän é Tisdagen den INS: 15 november 1983 Sverige har vidare sedan början av 1970-talet verkat internationellt för att få fram överenskommelser om utsläppsminskningar. Tillsammans med övri Om åtgärder för att ga nordiska länder har Sverige arbetat för detta främst inom ECE-konventio = < kydda skog mot nen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Konventionen har nu försurning trätt i kraft. De nordiska länderna har gemensamt inom ramen för konventionen lagt fram ett förslag som innebär att konventionsländerna skulle minska sina utsläpp med 30 26 under den kommande tioårsperioden. Förslaget har mottagits positivt, vilket jag ser som en framgång. Jag har nu inbjudit de nordiska miljöministrarna till Stockholm för att diskutera det fortsatta arbetet inom konventionen vid ett möte senare denna månad. Bilaterala kontakter förekommer också med flera länder, bl.a. med Västtyskland och flera länder i Östeuropa. När det gäller skogen i bl.a. södra Sverige är det nödvändigt med intensifierade insatser för att klarlägga eventuella skadors omfattning och orsaker. Skogsstyrelsen inventerar skog i södra Sverige för att vi skall få bättre kunskap om eventuella skador och i så fall kunna avgöra hur stora arealer som drabbats. Regeringen har ställt särskilda medel till styrelsens förfogande för inventeringen. Vidare utarbetar naturvårdsverket och lantbruksuniversitetet metoder för att övervaka och tidigt upptäcka om skogen i olika områden påverkas. Försöksverksamheten med kalkning av bl.a. skogsmark förstärks, och olika metoder prövas för att klarlägga hur försurningens effekter skall neutraliseras. Stora resurser satsas dessutom på fortsatt forskning kring försurningen. Enligt min bedömning är det lämpligt att berörda myndigheter nu arbetar vidare med de åtgärder jag här redovisat. Regeringen kommer att tillvarata varje möjlighet att få till stånd åtgärder — nationellt och internationellt — för att komma till rätta med försurningsproblemen.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
I Baden-Wärttemberg t.ex. är 49 90 av skogen härjad, i Bayern 45 90. 2,5 miljoner hektar tysk skog, en tredjedel av Västtysklands skog, är starkt skadad och hotas av skogsdöd. Tillståndet i Östeuropa, främst Tjeckoslovakien och Polen, lär vara ännu värre. Jag tillhör de många som oroats av rapporterna från Centraleuropa och av att det nu i Sydsverige och på västkusten finns liknande företeelser. Skogsnäringen är ju så oerhört betydelsefull för vårt land. Mellan 250 000 och 300 000 personer får direkt eller indirekt sin utkomst från skogen och skogsindustrin. En skogsdöd i Sverige skulle drabba vårt land ekonomiskt mycket mer än 85 skydda skog mot försurning länderna i Centraleuropa, med tanke på att skogsnäringen har en så dominerande ställning i vårt land. Orsaken till skadorna är utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider vid förbränning av fossila bränslen, olja och kol. Fas 1 är tydligen ganska odramatisk. Man ser t.o.m. en viss ökning av tillväxten. I fas 2 sker en ackumulering av kemikalierna. I fas 3 kommer då skogsdöden, och den slår väldigt snabbt. År 1981 hade man i Tyskland 560 000 hektar skog som var skadad. 1983 hade man 2,5 miljoner hektar — alltså en femdubbling på två år. Det gör att det nu brådskar med åtgärder för att rädda Sverige från något liknande. Jag är tacksam för att de åtgärder vidtagits som jordbruksministern redovisade. Det är naturligtvis så att man måste kartlägga tillståndet, och göra detta kontinuerligt, för att se vad som sker. Man måste angripa källan, och det har också gjorts. Men det tar tid innan man får resultat från Mellaneuropa. Vidare måste man öka forskningsinsatserna. Först skall det alltså ske en grundforskning, så att man vet vad som skall göras. Frågan om dosering av ytterligare kemikalietillsatser är inte klarlagd när det gäller kalkningen. Man blir oroad, herr talman, när man tar del av vad som skrivs i Miljöaktuellt, naturvårdsverkets tidskrift. Där står det att en tredjedel av våra miljöforskare kommer att få sluta sin anställning under kommande budgetår. Är jordbruksministern beredd att verka för att detta åtminstone inte drabbar den här delen av miljövården?
Herr talman! Som jag redogjorde för i mitt svar kommer vi att satsa vad som är nödvändigt för att kunna vidta de åtgärder som undanröjer det som vi ser som en av de stora riskerna för vår miljö. Jag kan försäkra Ove Eriksson att vi skall se till att de forskningsbidrag som utgått och den forskning som pågår på detta område fortsätter i tillfredsställande omfattning.
Herr talman! Jag tackar också för det här svaret. När det gäller just forskningen vill jag betona att restaureringen av hotade och skadade marker är betydelsefull. Kalkning är naturligtvis ett sätt att klara av det här, som vi ser det nu, men vi vet inte tillräckligt mycket om hur det hela fungerar. Dessutom är det svårt att sprida kalken över de områden det gäller. I min hemkommun, Filipstad, har vi ett kalkföretag, Gåsgruvan AB, som tagit fram en produkt som kan spridas från flygplan. Det är bra. Men småföretagen inom branschen måste få hjälp genom de forskningsresurser som finns vid t.ex. högskolor och lantbruksuniversitetet för att klara tillsatsproblemen — dosering och annat. Jag hoppas att Svante Lundkvists svar innebär att samarbetet mellan de företag som arbetar ute i näringslivet och högskolorna kan fortsätta, trots de inskränkningar i medelsanvisningen till forskningen som nu aviseras.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen, med hänsyn till Sveriges trovärdighet i miljöfrågor, avser vidta med anledning av att svenska företag utomlands använder gifter och kemikalier som är förbjudna i Sverige. Lars-Ove Hagbergs fråga är föranledd av uppgifter i massmedia om att ett kanadensiskt företag som är dotterbolag till Stora Kopparberg ämnar använda vissa bekämpningsmedel för skogsbesprutning i provinsen Nova Scotia i Canada. Som redan antytts i frågan får bekämpningsmedel av det aktuella slaget inte användas i Sverige. Regeringen anser självfallet att sådana bekämpningsmedel inte heller bör användas i andra länder. Det ankommer på varje land att självt avgöra frågor om användningen av kemikalier i det egna landet, när inte internationella förpliktelser föranleder annat. Genom internationellt arbete kan vi påverka andra länder att stärka skyddet för människor och miljö mot skador från kemikalier. Vi driver sådant arbete främst i OECD och FN:s miljöprogram UNEP. Arbetet är inriktat på att åstadkomma bl.a. gemensamma regler i fråga om riskbedömning, tillståndsgivning och övrig kontroll beträffande bekämpningsmedel och andra hälsooch miljöfarliga kemikalier.

Herr talman! Bakgrunden till frågan är att Stora Kopparbergs dotterbolag i Nova Scotia i Canada planerar att bespruta skogarna med ett växtgift som är förbjudet i Sverige. I de här områdena i östra Canada bor främst fattiga indianer, bönder och fiskare. De har tvingats gå till domstol för att stoppa Stora Kopparbergs planer. Men domen som nu kommit går emot befolkningen, och dessa människor har ådömts att betala dyra rättegångskostnader. De har bl.a. intecknat sina hem och står inför en ekonomisk ruin, om det här domstolsutslaget står sig. Stora Kopparberg driver — vilket är att komma ihåg — aktivt frågan om användande av fenoxisyror, som i Sverige är förbjudna att använda. När domen blev klar sade Stora Kopparbergs VD i Sverige i en tidningsintervju att han var nöjd med domen och önskade att han kunde använda de här växtgifterna också i Sverige. Bolagets roll i miljöhänseende här i Sverige är inte alltför vacker. Företagets stora insatser för att slippa ta ansvar för tungmetallutsläppen vid Falu gruva är ett exempel på det. Vi vet också att en i stort sett enig internationell expertis anser att fenoxisyrepreparatet 2,4,5-T ger allvarliga biverkningar. Det här bolaget är och kommer att vara ett ansikte utåt för Sverige. Därmed är det en internationell politik som man bedriver, en politik som är av allvarlig art för Sverige och för trovärdigheten beträffande vad den svenska regeringen kan företa sig på de håll som regeringen nu hänvisar till. Svaret innebär att man instämmer i synpunkterna men inte vill göra någonting. För min del tycker jag att de internationella spelreglerna måste kunna tänjas så långt att regeringen på allvar går in och pekar på dessa brister. Om regeringen inte gör det blir det storbolagen som tjänar på dessa spelregler. Bolagen får härja fritt i olika länder —t.o.m. ett svenskt bolag — och det är fattiga människor världen över som drabbas. Det är ingen solidarisk politik som man bedriver på det sättet. De diplomatiska vägarna måste utökas. När ett företag agerar på detta sätt utomlands måste man väl ändå i Sverige fundera över vilka åtgärder en regering kan vidta gentemot ett bolag som har en sådan miljöpolicy. Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern. Företaget hänvisar ju hela tiden till ekonomiska skäl när det gäller att vidta miljöåtgärder här hemma, t.ex. beträffande Falu gruvas tungmetallutsläpp. Men eftersom företaget på andra håll, som i Canada, hämtar hem stora vinster genom att på ett upprörande sätt bryta mot den policy som vi har här i Sverige, kan man då inte vid bedömningen av företagets verksamhet i Sverige vidta åtgärder gentemot företaget?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar kan vi vänta oss att svenska företag, även då företagen är verksamma utomlands, skall respektera den bedömning som vi i sådana här sammanhang gör här hemma i Sverige när vi tar hänsyn till skyddet för människor och miljö.Men vi kan inte påverka andra länders lagstiftning i den meningen att vi kan bestämma hur den skall utformas. Vi kan inte heller använda metoden att bestraffa ett företag här hemma för ett uppträdande utomlands som inte stämmer med svensk lagstiftning. Det skulle nog bli en ganska omöjlig hantering.
Herr talman! Reprimander — om man får kalla dem så — handlar litet om moral. Det aktuella företaget, Stora Kopparberg, arbetar aktivt för att få använda växtgifterna och önskar även använda dem i Sverige, vilket är allvarligt. Företaget anser att de är helt ofarliga. Att nonchalera företagets miljöpolicy när det utnyttjar lagarna utomlands kan inte överensstämma med internationell solidaritet och solidariteten med människor som inte på ett riktigt sätt kan försvara sina intressen. I så fall tycker jag att regeringen hamnar bakom en skyddsmur av åtgärder eller spelregler där man inte kan göra någonting. Då blir det de människor som drabbas som får sitta emellan. I ett sammanhang tycker jag det är beklagligt, men här tycker jag att regeringen skall tänja på reglerna och utnyttja diplomatiska kanaler direkt till Canada. Jag har uppfattat det så, att regeringen nu ger Stora Kopparberg en ordentlig reprimand för deras handlande. Jag kan inte tolka svaret och jordbruksministerns senaste yttrande på annat sätt. I så fall bådar den saken gott. Det är som en pappersbruksarbetare sade till mig häromdagen om Stora — Nr 24 Kopparberg — han hade jobbat åt företaget i många år, och nu skall man fira Tisdagen den 700-årsjubileum: Intrycket av detta företag är att det är en liten men girig — 15 november 1983 multinationell rövare. Om svenska före
Herr talman! Jag har visat på den väg som den svenska regeringen följeri — och försäljning av de här frågorna. Det gör vi genom de internationella organ som hanterar den förbjudna växthär typen av uppgifter. Där har Sverige försökt att vara utomordentligt gifterm. m aktivt. Det kommer vi att fortsätta att vara. Det är den möjlighet som finns för oss att kunna påverka lagstiftningen i andra länder, vinna respekt för vad vi anser vara rätt och riktigt här hemma. Men vi kan inte påverka så långt att vi kan tillämpa vår egen lagstiftning i andra länder.
Herr talman! Den moraliska aspekten ligger i att samma företag skall verka i Sverige. När den svenska regeringen, som bygger på folkval, inte kan ingripa mot ett företag som en gång i tiden har investerat svenska pengar i Canada — då är det något som är bräckligt i den svenska demokratin. Jag anser det mycket beklagligt att man inte ens kan ingripa mot det företaget och bestämma dess policy. De organ som man arbetar i är mycket bra. Men konsekvensen av spelreglerna blir att de fattiga människorna i världen kommer att få sitta emellan på grund av att storbolagen i dagens värld har sådan makt och bestämmer Sveriges internationella anseende.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 7 vill vi från vpk endast göra ett påpekande rörande handläggningen. Den förkortade motionstid som gällt för proposition nr 37 sammanföll med den riksdagsfria veckan. Detta har allvarligt minskat ledamöternas möjligheter att utöva motionsrätten. Förutsättningarna att behandla propositionen kollektivt i partigrupperna har varit ännu mindre. Det kan vara motiverat att förkorta motionstiden för vissa frågor, men detta får inte i avgörande grad inkräkta på riksdagens möjligheter att granska förslagen. För många ledamöter — kanske de allra flesta — var situationen den, att när de efter riksdagsuppehållet anlände hit tisdagen den 8 november, fann de i sina fack ett meddelande om att motionstiden utgått dagen innan. På propositionen fanns däremot en stämpel som angav motionstidens slut till den 15 november. Det förhållandet att den förkortade motionstiden klubbades samtidigt som propositionen föredrogs och hänvisades till utskott den 27 oktober ändrar inte i någon avgörande grad ledamöternas möjligheter. Många befann sig redan då på väg ut för arbete i sina valkretsar. Jag har, herr talman, inget yrkande utan vill endast uttala förhoppningen att, när liknande situationer i framtiden uppkommer, hänsyn tas till riksdagens möjligheter att granska propositionsförslagen. I andra sammanhang brukar längre uppehåll i riksdagsarbetet beaktas vid fastställande av sista motionsdag. Detta måste nog gälla även propositioner av den art som det här är fråga om.